Fru talman! Först vill jag säga om Nynäshamnskombinatet att det inte är bortglömt i energipropositionen, utan omnämns där. Det är mycket beroende av vilken användning av metanol vi kan tänkas få i framtiden i Sverige och får bedömas mycket med utgångspunkt från just den frågan. När det gäller de bedömningar man gör internt i Storstockholm är det rimligt att de kommunala förtroendemännen i Stockholm får ta ett förstahandsansvar. Vi måste ha förtroende för de kommuner som arbetar med denna fråga.
Fru talman! Det är ju detta som visar regeringens svaghet: regeringen vill Tisdagen den inte ta i denna fråga utan säger att den får kommunerna sköta. Detta är inte — 31 mars 1981 en kommunal fråga — det är en rikspolitisk fråga. Vi kan nu slå fast — jag vet inte för vilken gång i ordningen: regeringen skjuter denna heta potatis ifrån sig och vill över huvud taget inte diskutera den. Visst har Nynäshamnskombinatet nämnts i energipropositionen — det står en eller två rader om det. Men har inte regeringen ett ansvar för att undersökningarna inte ensidigt inriktas på en hetvattentunnel? Skall denna viktiga fråga, som berör en stor del av vår energiförbrukning, bara lämnas över till kommunerna? Varför tar regeringen inte itu med detta och ser till att det forskas också om andra alternativ för Storstockholms värmeförsörjning, i stället för att den låter den här utbyggnaden och fastlåsningen vid hetvattenledningen fortsätta? Jag tycker att det är en oansvarig energipolitik som bedrivs.
Fru talman! I energipropositionen har dragits upp precis de riktlinjer som riksdagen har efterlyst. Beträffande Stockholm ger vi de tre alternativ som jag nämnde förut. Anledningen till att vi har valt dem är helt enkelt att vi med det material som i dag föreligger inte kan göra en längre gående bedömning än den som är gjord. Nu inväntar vi att STOSEB skall ta fram det mycket omfattande material som finns t.ex. när det gäller koleldning. STOSEB undersöker f.n. hetvattenalternativet, och jag utgår från att vi också kommer att få en belysning av värmepumpsalternativet. Det är en förutsättning i energipropositionen.
Fru talman! Många vackra ord får vi höra av energiministern, men de saknar ett konkret innehåll. Även om mani energipropositionen säger att det finns olika möjligheter, kvarstår det faktum att man håller på att göra sig klar för att forsla hetvatten från Forsmark till Stockholm. Det är vad STOSEB i första hand satsar på. Man har redan satt i gång förberedelsearbeten. Man har långtgående planer på att lägga ut ett anbudsförfarande inom ett eller ett och ett halvt år. De andra alternativen däremot undersöks inte alls. Nu säger energiministern: Jag utgår från att STOSEB kommer att undersöka de andra alternativen. Hur kan energiministern göra det? STOSEB lägger kanske fram sitt förslag om en hetvattenledning och säger att det är det enda rimliga alternativet. Under tiden har regeringen suttit med armarna i kors och låtit denna utveckling fortgå. Den springande punkten är alltså att regeringen låter detta skötas av ett kommunalt — eller interkommunalt, hur man nu vill uttrycka det — värmebolag och inte försöker styra utvecklingen.
Fru talman! Det primära ansvaret ligger på kommunerna. Om jag var kommunalman i Stockholmsregionen skulle jag mycket ogärna se att regeringen styrde allt som jag hade i tankarna. Jag vill än en gång understryka att regeringen har givit ramarna, och vi har förtroende för kommunernas sätt att agera inom de ramarna.
Fru talman! Det är nog bra att regeringen inte lägger sig i för mycket när det gäller kommunernas värmeförsörjning, men detta är, som jag redan har framhållit, inte enbart en kommunal fråga. Det är svagt av regeringen och dess representanter att hela tiden skjuta ifrån sig problemet och säga att detta är en kommunal fråga. Det är en rikspolitisk fråga av mycket stor betydelse. Eftersom det rör sig om ett så stort område påverkar den vår energiförsörjning på ett mycket påtagligt sätt. Regeringen vill inte ta itu med denna fråga. Det betyder att STOSEB satsar på hetvattentunneln. Bolaget har inte satsat några 3 milj.kr. på att undersöka energikombinatet, men man har satsat 3 milj.kr. på att kolla linjesträckningar, stakningar, markundersökningar och annat sådant. Detta pågår f. n. i Uppland. Det intressanta är att vi här har en verksamhet som klart visar att man vill låsa fast sig vid ett av alternativen och att man inte undersöker de andra. Och det gör regeringen ingenting åt.

Fru talman! Margit Jonsson har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att stoppa förekommande diskriminering av kvinnliga präster. Genom lagen om kvinnas behörighet till prästerlig tjänst fick kvinnor lika behörighet som män att efter förtjänst och skicklighet befordras till prästerliga tjänster. De praktiska svårigheterna att genomföra reformen är välbekanta och har vid flera tillfällen tidigare uppmärksammats av riksdagen.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 I samband därmed beslöt kyrkomötet också att vissa inom svenska kyrkan utarbetade regler för samarbetet inom kyrkan t. v. borde vara vägledande för behandlingen av uppkommande problem i kvinnoprästfrågan. Efter överläggningar mellan de fyra stora riksdagspartierna beslöt den dåvarande folkpartiregeringen att inte lägga fram någon proposition i frågan. I stället tillsatte regeringen kvinnoprästutredningen med uppdrag att fortlöpande följa utvecklingen av kvinnoprästfrågan inom svenska kyrkan. Utredningen fick också i uppdrag att lägga fram förslag till en lagteknisk lösning. Kvinnoprästutredningen är nu klar med sitt utredningsarbete. Utredningen förordar att 1958 års lag upphävs och att den s.k. samvetsklausulen därmed slopas. Några särregler för svenska kyrkan skall inte finnas. I det nya rättsläget skall man enligt utredningen falla tillbaka på bestämmelserna i regeringformen om mäns och kvinnors lika rättigheter och på andra allmänna regler om jämställdhet, bl.a. jämställdhetslagen. De som efter reformens ikraftträdande anställs som präster i svenska kyrkan skall vara beredda att i alla tjänstefunktioner samarbeta med andra präster i kyrkan oavsett kön. Sedan betänkandet i vanlig ordning remissbehandlats, kommer regeringen att förelägga riksdagen och det kyrkomöte som kommer att hållas år 1982 förslag i frågan.

Fru talman! Jag tackar kommunministern för svaret på min fråga, även om jag inte fick veta något utöver vad jag redan har läst i ett pressmeddelande. Det är inte första gången som problemet med diskriminering av kvinnliga präster diskuteras i den här kammaren. En del har väl gjorts för att den här skamfläcken på vår svenska demokrati skall raderas ut, men det händer ändå alltför ofta att missförhållanden av den här arten kommer till allmänhetens kännedom. I kvinnoprästutredningen, som kommunministern refererade till, konstateras att motståndet mot kvinnliga präster fortfarande har en relativt stor utbredning bland prästerna. Visserligen har det aktiva motståndet avtagit, men ett mera indirekt ”tyst” motstånd har en stor utbredning och påverkar arbetet inom kyrkan menligt. Frånvaron av allvarliga konflikter beror delvis på att de kvinnliga präster som utsätts för diskriminering inte vill driva frågan till sin spets, hävdar utredaren. Men det finns mycket som tyder på att de kvinnliga prästerna nu börjar förlora tålamodet. Jag anser, liksom förhoppningsvis kommunministern och hela regeringen, att det är en kvinnlig prästs självklara rätt att få arbeta under samma villkor som sina manliga kolleger och att bli till fullo respekterad i sitt ämbete. Det får absolut inte accepteras att kyrkliga myndigheter eller överordnade tjänstemän på något sätt diskriminerar en kvinnlig präst eller ser mellan fingrarna, om de är medvetna om att diskriminering förekommer. Om så sker, måste det beivras av statliga myndigheter så länge svenska kyrkan är en s.k. statskyrka. Utredningen slår fast att ”var och en som inträder som präst i svenska kyrkan måste kunna tjänstgöra fullt ut tillsammans med kvinnliga präster”. Man framhåller också principen att kyrkan inte skall undantas från samhällets lagar och regler om jämställdhet. Samvetsklausulen föreslås upphöra att gälla. Och det är gott och väl. Jag hoppas verkligen att kommunministern påskyndar arbetet med dessa frågor så att en proposition snarast möjligt kan föreläggas riksdagen, även om jag är rädd att ett riksdagsbeslut inte löser problemen helt. Det är mycket betänkligt att utredaren föreslår att det nya rättsläget inte bör slå igenom helt för dem som redan har tjänst i svenska kyrkan och som har en avvikande uppfattning i ämbetsfrågan. Enligt min mening är detta förslag oacceptabelt. Då kommer ju diskrimineringen att fortgå ända tills samtliga nu tjänstgörande präster har pensionerats. Jag hoppas att regeringen inte tillmötesgår utredningen på den punkten. Jag skulle gärna vilja höra kommunministerns inställning till det problemet.

Fru talman! Väldigt många kan ju instämma i Margit Jonssons förhoppningar. Vi vet hur knagglig vägen är fram till ett resultat i den riktningen. Jag vill bara erinra om det uttalande som riksdagen gjorde på konstitutionsutskottets förslag och som jag tycker är utomordentligt viktigt att ha som bakgrund för problemens lösning framöver. Det är riktigt att man mycket klart måste slå fast vad utskottet sade, nämligen att några trakasserier på grund av kön inte får förekomma inom svenska kyrkan och att regeringens förslag, när det så småningom kommer, självfallet skall ge uttryck för detta. Det var den förhoppningen som utskottet och riksdagen hade på sin tid. Men vi skall komma ihåg att det också slogs fast att man inte skulle förfara på ett sådant sätt att de som hade en avvikande mening i ämbetsfrågan skulle mista eller inte känna sin hemortsrätt i svenska kyrkan. Jag vill gärna ånyo säga att jag självfallet instämmer i detta, eftersom jag var med om att utforma utskottets betänkande i detta avseende. Utredningens betänkande skall nu remissbehandlas, och jag vill inte föregripa vad som kan komma fram i den remissbehandlingen. Därför kan jag inte ge några preciseringar när det gäller om regeringen är beredd att gå längre eller att ta upp andra problem som kan komma in i bilden. Till sist vill jag också, fru talman, säga att hur vi än löser de här frågorna formellt, så måste det ändå til syvende og sidst vara kyrkans egna organ som i den praktiska tillämpningen får ett stort ansvar för hur utfallet blir.
Fru talman! Nu är det ju så att det dröjer en tid innan sådant som föreslås i en utredning resulterar i beslut och eventuella förordningar. Under tiden hinner många brott mot samhällets regler om jämställdhet begås, och många fall av diskriminering mot kvinnliga präster hinner äga rum. Jag har inte fått något tillfredsställande svar på frågan om vilka åtgärder kommunministern tänker vidta för att stoppa diskrimineringen under tiden fram till dess nya förordningar har trätt i kraft.
Fru talman! Jag vill självfallet ånyo upprepa att det i detta skede är omöjligt för mig att ange vilka åtgärder som skall kunna vidtas i anslutning till de tankegångar som Margit Jonsson har. Eftersom det i frågeställningen är involverat ett exempel från Gotland, kanske det är riktigt att i den här debatten säga att de uppgifterna i långa delar, som de har redovisats i pressen, inte är med verkligheten överensstämmande. Den tillsatte komministern har ju enligt pressen bestämt deklarerat att han inte är mot kvinnliga präster. Biskopen har också därutöver i handling visat att han inte heller har den uppfattningen. Han har nämligen sedan han tillträdde ämbetet vigt kvinnliga präster. Och i det uttalande som domkapitlet har gjort redovisas också mycket klart att det inte är den frågan som har varit avgörande när det gäller de bekymmer man har där.
Fru talman! Även om man i det här sammanhanget inte går in på någon diskussion om det problem som har uppdagats på Gotland, är det trots allt så —- vilket också utredningen hävdar — att motståndet mot kvinnliga präster fortfarande har en betydande utbredning bland de manliga prästerna och att diskriminering förekommer. Jag kan efter det svar jag fått bara beklaga att kommunministern inte har några avsikter eller, som han ser det, möjligheter att ingripa när det gäller att omedelbart stoppa den förekommande diskrimineringen. Det är upprörande att kvinnliga präster skall vara helt utlämnade åt sina manliga kollegers godtycke. Man får dock vara tacksam över att det här motståndet — om man får tro kvinnoprästutredningen — är sällsynt bland kyrkans lekmän.
Fru talman! Jag tycker trots allt att det Margit Jonsson säger är ett uttryck för en schablonisering, som verkligen inte är i alla delar välgrundad. Vi vet att det förekommer problem, och självfallet beklagar vi det, men jag tror ändå att det är farligt att schablonisera så starkt som Margit Jonsson här har gjort. Min bestämda uppfattning är att detta är en mycket angelägen inomkyrklig fråga, och jag hoppas verkligen att man skall kunna komma mycket långt fram mot en lösning av den genom en större tolerans och förståelse och genom ett försök till samarbete under de av lagen angivna villkoren.

Fru talman! Per-Ola Eriksson har frågat mig om jag är beredd medverka till att en högre bruttovikt blir tillåten för timmertransporter under vinterhalvåret i norra Sverige. Frågan påminner mig om en gammal skämtteckning, där en man står och lastar stenar i korgar som hänger över ryggen på en åsna. ”Tål du den så tål du den” säger mannen och fortsätter lasta på den stackars åsnan så att magen nästan släpar i marken. På samma sätt är det med våra vägar. De tillåtna belastningarna på vägarna och broarna har under årens lopp successivt höjts utan att några egentliga förstärkningsarbeten har gjorts. Det är riktigt att vägarna kan tåla en viss högre belastning när de är tjälade. Problemet gäller broarna. Vi har många gamla och dåliga broar som nu får tåla högre belastningar än som var meningen när de byggdes. Redan nu slits dessa broar hårt. Ökad belastning på dessa skulle medföra att underhållskostnaderna stiger. Både jag och vägverket är positiva till att öka lastbilarnas kapacitet och därmed minska kostnaderna för bl.a. skogsbrukets transporter. Det här är en intressant och svår fråga, som jag vet att vägverket tittar närmare på. Jag kommer med intresse att ta del av resultaten av verkets undersökningar.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. För att spinna vidare på liknelsen om åsnan vill jag säga att jag tycker att svaret påminner om åsnan mellan hötapparna. Å ena sidan medges att vägarna tål en högre belastning vintertid, men å andra sidan vill man avvakta vägverkets undersökningar. Kommunikationsministern säger också att han tycker att frågan är svår. Jag tror emellertid att det vore angeläget och mycket värdefullt att få ett snabbt besked i frågan, så att en lösning kommer till stånd. Bakgrunden är denna: Under innevarande vinter har många åkeriägare i norra Sverige påförts mycket höga avgifter för överlast i samband med virkestransporter. Virkestransporterna sker huvudsakligen från inlandsregionerna till industrierna i kustbygden. Eftersom avstånden är långa — upp till 40 mil enkel resa -— vill lastbilsägarna självfallet utnyttja bilarnas lastkapacitet så mycket som möjligt. Ofta leder detta till att man får överlast. Det är emellertid svårt att i förväg avgöra huruvida man har överlastat sitt fordon eller ej, beroende på tidpunkten för virkets avverkning och surhetsgraden under olika tider av året. Därför går det inte alltid att sätta likhetstecken mellan antalet kubikmeter som man lastar på en bil och det antal ton som tillåts på vägen. Därför överskrids också ofta totalvikten 51,4 ton. De norrländska vägarna tål ju vintertid en högre belastning. Argumentet att broarna inte skulle tåla en högre belastning är väl ändå en sanning med modifikation. Man kunde ju ha en bestämmelse om nedsatt hastighet när det gäller broar med sämre bärkraft. Det är ju hastigheten gånger vikten som i viss mån utgör det totala trycket på broarna. Jag har full förståelse för den oro som åkeriägare i Norrbotten känner. Varje krona i överlastavgifter som man får erlägga försämrar givetvis det ekonomiska resultatet. För skogsbruket innebär det en ökning av kostnaderna, om inte bilarnas kapacitet kan utnyttjas till fullo. Eftersom bilarna tål en högre belastning, vore det angeläget att vintertid tillåta en högre totalvikt, exempelvis under tiden 1 november-1 april — möjligen 15 april i norra Sverige. Förslagsvis kunde man tillåta 55 ton. Avslutningsvis vill jag fråga: När bedöms vägverkets undersökning vara klar, och när kan man vänta ett mer konkret besked av kommunikationsministern?

Herr talman! Vägverket undersöker frågan hela tiden, men det bör vara rimligt att förvänta sig att det kan vara klart till nästa säsong. I år är det väl tyvärr för sent. Det är klart att man kan diskutera en höjning av det tillåtna axeltrycket, exempelvis till 55 ton när det gäller sjuaxliga bilar. Men problemet är och förblir broarna. Det är väl rätt som Per-Ola Eriksson säger att de skulle ha en något större bärkraft, om man sänkte hastigheten. Det vore bra om man kunde lita på att alla verkligen sänkte hastigheten, men det är inte så lätt att veta om alla gör det. De flesta är säkert rejäla och duktiga, men det räcker att någon inte är det. Då kan det tyvärr inträffa en olycka. I de fyra nordligaste länen har vi alltså 600 broar som inte skulle klara 55 tons axeltryck. Det här är ju ett problem i hela landet, men i de fyra nordligaste länen ligger det till på det sättet. Vägverket har redan sagt att en ombyggnad av 100 av dem till 55 tons bärkraft skulle kosta 200-300 milj.kr. Men jag skall naturligtvis höra efter, om det finns förutsättningar att sänka hastigheten, så att problemet klaras utan ombyggnad. Då återstår ju 500 broar, som skulle kunna klaras genom en enklare förstärkning. Det är möjligt att de har bättre förutsättningar, så att en högre vikt skulle kunna tillåtas i vissa fall. Jag skall gärna se på detta, för i sak har Per-Ola Eriksson rätt. Vi skall försöka tillåta så stor last som möjligt, men det får naturligtvis inte bli så, att vi förstör våra broar. Litet oroad för att sänka hastigheten är jag naturligtvis. Jag tror, som sagt, att de allra flesta respekterar bestämmelserna, men vad händer om någon inte gör det?
Herr talman! Många av de aktuella broarna borde kunna byggas om till måttliga kostnader. Det är trots allt inte alla vägar som brukas för stora timmertransporter. Gör man en ordentligt kartläggning, kommer man nog fram till att det trots allt inte är så många. Sedan är det väl också rimligt att vägverket i sin planering räknar med att göra de förstärkningar som är nödvändiga för att näringslivet ute i bygderna skall kunna fungera. Jag är tacksam för att kommunikationsministern har intresse för saken och hoppas att man, som kommunikationsministern sade, nästa säsong kommer att vara klar med ett nytt förslag som innebär en lösning. Kommunikationsministern har ju genom att åka inlandsbanan tidigare visat intresse för övre Norrland. Kan han också visa intresse för denna fråga i den här delen av landet är jag tacksam.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag vill medverka till att alléerna i Skåne bevaras och inte ersätts med plaststolpar. Den fridlysta Hjälmarödsallén behöver föryngras. Länsstyrelsen har därför lämnat vägförvaltningen tillstånd enligt naturvårdslagen att avverka och plantera nya alléträd.

Herr talman! Jag får väl tacka för det svar jag fick. Jag tycker om korta svar, men jag tycker också om svar på frågor som jag har ställt. Min fråga handlade om alla alléer i Skåne. Almarna i Hjälmaröds Allé är fridlysta och skall återplanteras. Det vet jag också. Men därutöver vet jag att i det sammanhanget har framkommit att vägverket vill ta bort alla andra alléer i Skåne. Det är inte bara almar i Hjälmaröd vi bör skydda. Det är pilar och lindar, ask och oxel längs många skånska vägar. Jag måste alltså be Ulf Adelsohn att läsa frågemeningen en gång till. Noga! Sedan kanske jag kan få ett svar. Skall vi tillåta att trädalléerna i Skåne ersätts med vita plaststolpar? Vägverket vill det därför att alléerna sägs vara trafikfarliga. Dessutom kostar de en slant emellanåt när man skall hamla träden. Men när vägverket vill ha plaststolpar som ersättning för träd erkänner man indirekt att det öppna skånska landskapet ofta kräver någon form av markering av vägens sträckning, och det är faktiskt så att det varit ett av syftena med Skånes alléer när de planterades. Därtill har de tjänstgjort som vindskydd och dämpat vinderosionen på åkrarna. Alléerna är inte bara vackra, de är nyttiga också. I Danmark, herr talman, är synen på träd längs vägen en helt annan än på den här sidan sundet, och vägdirektoratet ger t.o.m. råd om hur nyplantering skall ske. I en dansk utredning står det att större vägplanteringar och trädrader t.ex. på grund av sin enkla form och struktur kan ge en orientering om vägens förlopp längre fram. Dessutom kan plantering vara av betydelse för trafikanternas fartoch avståndsbedömning. Rena trafiksäkerhetsaspekter alltså! Det är sålunda inte enbart negativt för trafiksäkerheten med alléer. För landskapsbilden är det enbart positivt, vilket man inte kan säga om de skogar av plåtskyltar som vägverket annars gärna sätter upp i en Jag vill alltså upprepa min fråga till Ulf Adelsohn, och den gäller 26 mil av alléer i Malmöhus län. Ungefär lika många finns i Kristianstads län. Jag vill tillägga att detta är en fråga som inte behöver utredas innan Ulf Adelsohn ger mig ett svar.
Herr talman! Karin Ahrland har träffat huvudet på spiken. Den här frågan behöver inte utredas. Vartenda träd i Skåne är utrett, ringmärkt och numrerat, Karin Ahrland. Beträffande Hjälmaröds allé skall jag lämna detaljerad upplysning. Jag kan vidare upplysa om att följande träd skall sparas som högstubb: nr 3, 37, 69 osv. osv. Detta gäller för vartenda träd i hela Skåne. Varje beslut i sådana här fall föregås av noggrann prövning av allt utredningsmaterial. Länsstyrelsen fattar beslut. Naturvårdsenheter och andra instanser hörs. Ärendet kan sedan överklagas till regeringen, som kan ta ställning träd för träd för träd — alltefter alla utredningar som gjorts. Karin Ahrland kan alltså känna trygghet för sina skånska alléer. I sakfrågan om trafiksäkerheten vill jag bara säga att åren 1977-1979 hade vi i Malmöhus län 7 dödsolyckor, 35 svårt skadade och 111 lindrigt skadade i krock med bil mot träd. Därför vill man gärna — eftersom man vet att tre fjärdedelar av de bilar som kör av vägen stannar inom sex meter från vägkanten — att träd inte planteras närmare vägen än sex meter. Jag kan alltså lugna Karin Ahrland: inte ett träd i Skåne saknar ordentlig ringmärkning.
Herr talman! Jag är glad över att Ulf Adelsohn är så intresserad av träden i Skåne. Då hoppas jag att han är villig att ge vägförvaltningen de pengar som behövs för att hamla träden i stället för att hugga ner dem. Jag vill bara påpeka när det gäller den här olycksstatistiken — som är litet olycksbådande när Ulf Adelsohn nu drar fram den — att det är mycket lätt att ta fram statistik över olyckor som har inträffat därför att en del människor kör för fort och krockar med träd. Men, herr talman, om man kunde göra statistik på alla olyckor som inte har inträffat därför att träden visar vägen — och f. ö. påverkar de flesta sunda människor att köra litet långsammare — då kanske de siffrorna skulle bli mycket högre än de siffror som anger att det har varit olyckor. Jag utgår från att vägförvaltningen nu får de pengar som möjligen behövs för hamling av träden och återplantering.

Herr talman! Gunnel Jonäng har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd vidta för att förhindra att den som erhållit undersökningskoncession enligt lagen om vissa mineralfyndigheter påbörjar undersökningsarbetet trots att koncessionsbeslutet överklagats och besvärsärendet ännu inte avgjorts. Föreskrifter om sådan koncession finns förutom i minerallagen också i förordningen om vissa mineralfyndigheter . Enligt mineralförordningen ankommer det — med vissa undantag — på statens industriverk att avgöra frågor om undersökningskoncession. Industriverkets beslut får överklagas hos regeringen. Den som innehar en undersökningskoncession får bedriva undersökningsarbete inom koncessionsområdet för att utröna möjligheterna att utvinna det mineraliska ämne som avses med koncessionen. Detta arbete får bestå endast i sådana åtgärder som behövs för att visa att fyndighet av det mineraliska ämnet förekommer och för att vinna närmare kännedom om fyndighetens storlek, beskaffenhet och utvinningsbarhet. Åtgärderna skall utföras så, att minsta skada och intrång vållas. I allmänhet är det fråga om åtgärder av relativt liten betydelse för markägaren eller annan sakägare. Föranleder undersökningsarbetet skada eller intrång, skall ersättning betalas. Därutöver gäller bl.a. att industriverket kan förbjuda att undersökningsarbetet fortsätter om det bedrivs på sådant sätt att uppenbar fara för allmänt eller enskilt intresse uppkommer. Några uttryckliga föreskrifter i vad mån ett beslut om undersökningskoncession får verkställas omedelbart finns inte. När uttryckliga föreskrifter saknas gäller som en allmän förvaltningsrättslig princip att ett beslut får verkställas omedelbart bl.a. om sakägarna i allmänhet är skyddade mot rättsförluster, som sedan inte går att reparera. Ett beslut om undersökningskoncession är ett sådant beslut som i enlighet härmed får verkställas omedelbart. Detta innebär emellertid inte att man i det enskilda fallet saknar möjlighet att förhindra att ett beslut om undersökningskoncession verkställs i avvaktan på en besvärsprövning. Besvärsinstansen, som i fråga om undersökningskoncession är regeringen, har nämligen möjlighet att meddela ett inhibitionsbeslut, dvs. förordna att det överklagade beslutet t. v. inte skall gälla. De regler om skydd för sakägarna som finns i minerallagen och de möjligheter som regeringen har att förhindra att ett beslut om undersökningskoncession verkställs i avvaktan på en besvärsprövning är enligt min mening tillräckliga. När det gäller de konkreta fall som berörs i frågan vill jag nämna att besvären f. n. är föremål för sedvanlig remissbehandling. De som överklagat har inte begärt inhibition. Jag vill dessutom upplysa om att jag erfarit att koncessionsinnehavaren inte har för avsikt att företa några borrningar förrän besvären avgjorts.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga. Industriministern torde vid det här laget väl känna till Ovanåkers kommun och alla intrång som på senare tid drabbat kommunen och dess invånare när det gällt undersökningar om uranbrytning och slutlig förvaring av kärnkraftsavfall och som skapat en misstro gentemot myndigheterna. Många har en känsla av att myndigheterna inte lyssnar på människorna utan snarare betraktar dem som ett hinder för att snabbt kunna genomföra sina planer. Det är djupt oroande om denna misstro får växa och människor t.o.m. börjar känna sig rättslösa. Jag har tidigare i kammaren kritiserat Pravs agerande och bristande information till Ovanåkers kommun. När det gäller den nu aktuella frågan kan jag konstatera att SGU — Sveriges geologiska undersökning — inte överträtt gällande lag och förordning. Statens industriverk har beslutat ge undersökningskoncession, och markägarna har inte begärt inhibition. Men min kritik gäller industriverkets beslut och möjligheterna till besvär däröver. Markägarna har alltså rätt till besvär över industriverkets beslut. Då är det enligt min mening helt oacceptabelt att beslutet verkställs innan besvärsfrågan behandlats av regeringen. När så sker blir ju hela besvärsinstitutionen ett slag i luften och ingenting värd. Den enskilda människans rätt träds för när. Om jag som enskild medborgare har rätt att besvära mig, så får den rätten inte förfuskas. Det blir ingen mening med besvärsmöjligheten om det jag besvärar mig över kan fullföljas under besvärstiden. Det är vad som har skett i Ovanåkers kommun. Ett sextiotal skogsägare besvärar sig över industriverkets beslut. Innan ärendet beslutats av regeringen börjar SGU att staka och mäta, kvista och fälla träd. Det är stridande mot rättskänslan att industriverket skall ha möjlighet att fatta beslut som kan verkställas omgående utan hänsyn till om besvär föreligger eller inte. Det är här inte fråga om träd som fällts eller inte. Bakom och i botten ligger naturligtvis en rädsla för en onödig och obehövlig uranbrytning. Som jag ser det är det också framför allt en fråga om medborgares rätt och om samspelet mellan myndigheter och medborgare. Här måste till en annan ordning. Industriministern säger att de regler om skydd för sakägarna som finns i minerallagen är tillräckliga. Nej, industriministern, de är icke tillräckliga.
Herr talman! Jag förstår att Gunnel Jonäng är oroad av vad som händer i det aktuella fallet, och jag har starka sympatier för de synpunkter som Gunnel Jonäng här framför. Nu måste väl sägas — om man ser till lagen och förordningen — att man i det aktuella fallet följt de bestämmelser som gäller. Man kan naturligtvis rent principiellt ifrågasätta om inte lagen borde ändras i den riktning som Gunnel Jonäng här gör sig till förespråkare för — det är en fråga som vi kan ta under övervägande i ett annat sammanhang. Jag har i svaret bara konstaterat vad som gäller i det aktuella fallet. Jag vill också betona att vad som här är avgörande är att de som överklagar inte har begärt inhibition av åtgärderna. Det måste tas som ett tecken på att man accepterar de förberedande åtgärder som är under verkställande.
Herr talman! Jag tror inte alls att det förhåller sig på det vis som industriministern säger. Jag tror att man här helt enkelt inte varit informerad om möjligheterna att begära inhibition. Sedan är jag helt ense med industriministern — och det sade jag också — att gällande bestämmelser har följts i det här fallet; det är inte det min kritik gäller. Frågan är om besvärsinstitutet skall fungera eller inte. Jag menar att om vi har ett besvärsinstitut, måste det också respekteras. Industriministern sade någonting om att vi får ta det här under övervägande i annat sammanhang. Det låter ändå litet positivt, och jag tar fasta på det. Enligt min mening är det helt nödvändigt att ett besvärsinstitut, om sådant finns, också fungerar. Det får inte bli ett slag i luften, för det kan människor uppleva som rättslöshet.
Herr talman! Otvivelaktigt har Gunnel Jonäng rätt i det sist nämnda avseendet. Åtgärder av den här karaktären skall naturligtvis vidtas på ett sådant sätt att allmänhetens förtroende för myndigheter upprätthålls. Är det så att misstanke finns om att förfarandet i det här avseendet inte är ägnat att upprätthålla ett sådant förtroende måste man ta under övervägande att ändra bestämmelserna. Jag vill dock betona att det i andra sammanhang finns fog för det system man har byggt upp under årens lopp. Fortfarande är det avgörande att möjlighet finns till inhibition. Jag får hoppas att debatten mellan Gunnel Jonäng och mig har bidragit till att sprida information om den möjligheten, som sakägare har i sådana här sammanhang.
Herr talman! Jag blir gladare och gladare. Jag tycker att industriministern och jag har haft en givande informationsdebatt, och jag kan också med tacksamhet notera att vi nu när det gäller den principiella uppfattningen står varandra nära. Det gör att jag trots allt har hopp om att vi skall kunna rätta till rådande missförhållanden.

Herr talman! Förstatligandet och omorganisationen av polisen år 1965 var utan tvivel en av efterkrigstidens största administrativa reformer. Huvudsyftet var att skapa en effektiv och smidig polisorganisation. Redan i samband med att riksdagen fattade beslut om reformen underströks att de olika organisationsfrågorna måste ägnas fortlöpande uppmärksamhet och att polisens uppgifter och organisation måste anpassas till förändringar i samhällsbilden. Det var en granskning med detta syfte som anförtroddes åt 1975 års polisutredning. Utredningen fick i uppgift att pröva om de riktlinjer för polisens verksamhet som lades fast i anslutning till förstatligandet svarar mot de krav som nu måste ställas. När det gäller ett från skilda synpunkter så känsligt ämne som polisens organisation är det ofrånkomligt att en översyn sker från tid till annan. Det är enligt min mening mycket glädjande att polisutredningens översyn kunde genomföras i en bred politisk enighet beträffande det stora flertalet frågor och att denna enighet nu återspeglas inom justitieutskottet, sedan utredningens förslag i huvudsakliga delar har förts fram i en proposition. Något tvivel råder inte om att det är flera för den svenska polisens framtid mycket betydelsefulla frågor som nu har tagits upp. Samtidigt står det klart att förslagen inte kan sägas innebära någon revolution för polisväsendet. Vi har en bra polisorganisation och en bra polis här i landet. Det har vi all anledning att slå vakt om. I propositionen har betonats vikten av att man anlägger en helhetssyn på polisen och dess funktioner. Jag tror att detta är viktigt i den ekonomiskt bekymmersamma tid som vi nu lever i. Ett sådant synsätt får i skilda avseenden betydelse för de olika organisationsfrågornas lösning och bidrar till att resurserna tas till vara på bästa sätt. För att detta skall kunna ske måste det också finnas förutsättningar för en snabb och smidig anpassning av polisens verksamhetsinriktning till regionala och lokala förhållanden. Det är bl.a. i detta syfte som propositionens förslag innebär en långtgående decentralisering av olika funktioner inom polisväsendet. Men samtidigt är det givetvis ett värde i sig att beslut som berör de enskilda människorna fattas så nära dessa som möjligt. Det förstärkta medborgerliga inflytande över polisverksamheten som i anslutning härtill föreslås tror jag i ett långsiktigt perspektiv kommer att innebära en betydande styrka för polisen. Men detta får inte undanskymma betydelsen av att statsmakterna måste lägga fast den mer övergripande inriktningen av polisväsendet. Det förutsätts också i propositionen. Det har vidare förutsatts att rikspolisstyrelsen i framtiden liksom hittills kommer att spela en mycket viktig roll för polisväsendets utveckling, låt vara att styrelsen liksom så många andra centrala myndigheter måste inrikta sig på en inte oväsentlig minskning. Den förutsatta decentraliseringen liksom det förhållandet att man i nuvarande statsfinansiella läge måste utnyttja befintliga resurser med så stor effektivitet som möjligt innebär att anspråken på polisens utbildning blir höga. Vi har en bra polisutbildning i dag, sannolikt en av de bästa i världen. Men även här ställer utvecklingen inom samhället i stort nya krav. Min förhoppning är att de förändringar som föreslås skall hjälpa polisen att möta dessa krav på bästa sätt. Låt mig också, herr talman, beröra ett par frågor som särskilt har uppmärksammats i utskottsbetänkandet. Den första gäller medborgarvittnena. Vi är väl alla ense om att ett utbyggt system med medborgarvittnen skulle kunna tänkas medföra fördelar från flera synpunkter, även om jag liksom utredningen har menat att det här inte så mycket gäller en rättssäkerhetsfråga. Men en mera generell utbyggnad över hela landet kan ju i nuvarande statsfinansiella läge omöjligen ges företräde framför andra angelägna samhällsåtaganden. Samtidigt är situationen den att verksamhet med medborgarvittnen på ett par håll redan drivs i kommunal regi och att det hos några"'kommuner finns mycket starka önskemål om att få påbörja en verksamhet åtminstone i mindre skala. De rättsliga förutsättningarna för en sådan verksamhet är emellertid nu mycket oklara, och det är denna oklarhet som vi har velat undanröja genom den föreslagna lagen, som är avsedd att ge kommunerna de befogenheter som behövs. Den andra frågan som jag vill ta upp gäller polisväsendets regionala organisation. Om denna har det från tid till annan stått strid sedan kanske mer än 50 år tillbaka, och meningarna är fortfarande delade, både inom och utom polisväsendet. Naturligtvis finns här utrymme för skilda lösningar; polisutredningen skisserade åtta olika organisationsalternativ, som vart och ett säkerligen skulle ha haft möjlighet att fungera. Jag kan försäkra att vi har lagt ner stora ansträngningar på att nå fram till en godtagbar kompromiss, och jag tror att vi i propositionen har lyckats finna en lösning som så långt det är möjligt tillgodoser de olika intressen som här gör sig gällande. De avvikelser i förhållande till propositionen som justitieutskottet har förordat kan jag helt ställa mig bakom. Efter riksdagens beslut med anledning av det utskottsbetänkande som föreligger är det nu avsikten att genast tillsätta den polisberedning som har aviserats i propositionen och som skall ha till uppgift att svara för det praktiska genomförandet av reformen.

Herr talman! Det var med tio års erfarenhet av 1965 års stora polisreform som dåvarande justitieministern Lennart Geijer beslöt att tillsätta 1975 års polisutredning, som skulle undersöka om polisen inför 1980-talet svarade upp mot aktuella krav och värderingar. Jag har haft möjlighet att följa det arbete som ligger till grund för det beslut som vi om en stund skall fatta om att justera polisorganisationen på en del punkter. Under fyra utredningsår hade jag tillfälle att tränga djupt in i polisverksamheten och med den erfarenheten vara med om att formulera de förslag som regeringen och justitieutskottet i stort sett har följt. Innan jag går in på att kommentera de förändringar inom polisen som vi nu skall besluta om och de reservationer som vi socialdemokrater har fogat till utskottets betänkande nr 24, vill jag göra en mera allmän deklaration. Under utredningstiden lärde jag mig mycket om polisens arbete, om polisorganisationens styrka och svagheter, om allmänhetens syn på vår polis, m.m. Jag har också haft möjlighet att lokalt följa polisens arbete under ett antal år i egenskap av ordförande i ett av de medelstora polisdistrikten här i landet. Mot bakgrund av den erfarenheten vill jag säga: Polisens arbete får sällan erkännande av oss politiker. Om vi någon gång här i kammaren diskuterar polisens uppgifter, är det som regel föranlett av något enstaka missöde av något slag som orsakats av någon eller några polismän. Vid ett tillfälle som detta kan det finnas anledning att i klartext säga: Vi har en bra polis i Sverige. Vi skall med dagens beslut se till att den kan fullgöra sitt uppdrag på bästa sätt. Vi skall förbättra utbildningen. Vi skall ge polisen klara direktiv om hur vi politiker vill prioritera insatserna när det gäller polisarbetet. Vi skall se till att resurserna utnyttjas rätt. Vi skall också medverka till att lekmannaengagemanget i polisarbetet stärks. Det är viktigt att vi politiker ger polisen allt stöd i dess ofta otacksamma arbete. Men det är också viktigt att allmänheten får ett reellt inflytande över polisens arbete. Båda dessa målsättningar har vi socialdemokrater försökt uppfylla i vårt arbete med den polisreform som vi i dag skall ta ställning till. Vi har också drivit ytterligare några frågor. Vi hart.ex. sagt att det är viktigt att riksdagen får möjlighet att årligen i samband med anslagsfrågans behandling styra inriktningen av polisens verksamhet. Vi har sagt att vi ser det som en förstahandsuppgift för polisen att bedriva kampen mot den ekonomiska och den organiserade brottsligheten. Vi har där pekat på behovet av specialutbildning och mycket annat. Denna typ av brottslighet är mera svårutredd än annan brottslighet. Den kräver också helt andra resurser än den traditionella brottsligheten. Vi har också sagt att det är viktigt att polisen omfattas av allmänhetens förtroende, och vi har lyckats få inskrivet att polisen är en civil organisation till skydd för människors trygghet och rättssäkerhet. Jag skall härefter i några avsnitt kommentera de förslag som ligger till grund för de beslut vi nu skall fatta. Förstatligandet 1965 innebar betydande förändringar i polisorganisationen. Antalet polisdistrikt minskade kraftigt, resurserna koncentrerades och ett centralt organ — rikspolisstyrelsen — tillskapades. Inom den organisationen tillfördes sedan polisen ökade resurser — såväl personellt som utrustningsmässigt — år efter år. Polishus har byggts i betydligt snabbare takt än vad som var planerat. Lekmannainflytandet har stärkts, bl.a. genom 1972 års beslut om inrättandet av polisstyrelser. När man studerar arbetet och utvecklingen från 1965 finner man att det finns mycket positivt att säga. Men utvecklingen har också visat på svagheter: Vi har fått en starkt centraliserad polisverksamhet. Rikspolisstyrelsen har blivit en maktfaktor, större än den man tänkte sig vid förstatligandet. Lekmannainflytandet har inte gett den möjlighet till påverkan i polisens arbete som man skulle kunna önska. Polisutredningen, regeringen och justitieutskottet har enigt föreslagit förstärkningar på följande avsnitt: Ledningsansvaret över polisen flyttas med dagens beslut i många avseenden ned på lokalt plan. Rikspolisstyrelsen får mindre makt — vissa funktioner skall läggas på framför allt lokal nivå. Lekmannainflytandet stärks kraftigt. Polisstyrelserna övergår från att vara rådgivande till att bli direkt styrande organ för polisen. När det gäller inriktningen av polisarbetet ges kampen mot den ekonomiska och organiserade brottsligheten, liksom bekämpandet av narkotikabrottsligheten, hög prioritet. Det brottsförebyggande arbetet betonas särskilt i inriktningsdiskussionen. Riksdagen får en starkare ställning i prioriteringsarbetet samtidigt som den lokala beslutanderätten ökar. Beträffande rekryteringsoch utbildningsverksamheten innebär det beslut som vi nu skall fatta en del förändringar: 3.Grundutbildningen för polisen blir sammanhållen med praktik såväl i polisdistrikt som i andra samhällsorgan, bl.a. i socialtjänsten. 4. Ämnen som samhällskunskap och psykologi får ett större utrymme i utbildningen. Ett krav som drivits framför allt av socialdemokraterna i justitieutskottet är att den samhällsorienterande utbildningsdelen bör förläggas till allmänna högskolor. Vi tror att det är nyttigt för de blivande poliserna att få en viss del av utbildningen tillsammans med andra studerande utanför polishögskolan. Nu har departementschefen lovat att den här frågan skall prövas vidare av rikspolisstyrelsen och UHÄ och att resultatet av den prövningen skall redovisas för den polisberedning som skall tillsättas, varefter frågan skall återkomma till riksdagen. Vi socialdemokrater har nöjt oss med detta, och på den punkten är utskottet enigt. På ytterligare en punkt, där vi har haft en bestämd mening, har det i utskottet uppnåtts ett ställningstagande som vi ansett oss kunna acceptera. Det gäller behörigheten för tillträde till polischefsbanan. I dag är kravet att sökande skall ha avlagt juris kandidatexamen. Under årens lopp har det vid rekrytering av polischefer förekommit enstaka undantag från detta krav. Nu har utskottet sagt att det bör vara en uppgift för den kommande polisberedningen att närmare undersöka möjligheterna att ytterligare förbättra förutsättningarna för polismän att gå över till polischefskarriären. Utskottet föreslår att riksdagen skall säga detta i ett tillkännagivande till regeringen. Vi anser att det därmed är möjligt att fortsätta en bearbetning, som syftar till att vid chefsvalen mera jämlikt bedöma långvarigt polisarbete jämfört med hög teoretisk utbildning. Även den här frågan bör riksdagen ha möjlighet att återkomma till när polisberedningen sagt sitt. På två punkter har den borgerliga majoriteten och socialdemokraterna i justitieutskottet delade meningar. Den ena punkten gäller den framtida regionala organisationen vid polisen och den andra en verksamhet med medborgarvittnen. Polisutredningen konstaterade att den nuvarande regionala organisationen bör förändras. Den hade, sade man, uppenbara svagheter. Från socialdemokratiskt håll poängterade vi också faran av att ett stort antal polismän skulle komma att låsas i ett administrativt regionalt arbete i länsstyrelserna. Vår och utredningens målsättning för organisationen var att polisen så långt möjligt skall arbeta på det lokala planet. Utredningen föreslog en regional organisation där, liksom nu, länsstyrelsen skall vara högsta polismyndighet i länet och där landshövdingen skall behålla sina nuvarande befogenheter som länsöverste för polisen. Men bortsett från detta skulle länsorganisationen förändras. Ledningen över den regionala polisverksamheten skulle kombineras med chefskapet för ett stort polisdistrikt i varje län, lämpligen residensstadens polisdistrikt. En sådan länspolisledning skulle få vad länspolischeferna saknar, ett kombinerat chefskap över länsverksamhet och aktivt polisarbete. Vi ansåg att en sådan lösning hade många fördelar; bl.a. kunde den klart motverka en regional administrationsapparat hos polisen. Regeringen frångick utredningens förslag på den punkten och förordade ett bevarande av länspolischefsenheterna i länsstyrelserna. Länspolischefernas ställning skulle t.o.m. komma att förstärkas enligt regeringens förslag. Vi socialdemokrater har inte ansett oss kunna följa de borgerliga på den punkten. Vi har i en reservation sagt att frågan om den regionala organisationens slutliga utformning bör anstå och prövas av polisberedningen. Detta anser vi helt logiskt då beredningen skall se över bl.a. frågan om framtida organisation för trafikövervakning — en viktig del för bedömningen av vilken regional organisation vi behöver. Nu tycks t.o.m. riksdagsledamöter som stod bakom polisutredningens förslag att ändra polisens regionala organisation vara beredda att överge den linjen. Än finns dock tid för besinning, och jag vill med denna motivering yrka bifall till reservation 2 vid betänkandet. Även i den andra frågan, om medborgarvittnen, har socialdemokraterna en reservation. Vi har inte accepterat regeringens förslag att inte fullfölja polisutredningens klara mening att ett system med medborgarvittnen med statligt stöd bör inrättas. Regeringen har valt en mycket enkel lösning, nämligen att föreslå en lagändring som vi kan både ha och vara utan. Redan med nuvarande lag har vi kunnat ha försöksverksamhet i Göteborg och Växjö. I utredningen fanns det en mening om en helt utbyggd verksamhet med medborgarvittnen i alla polisdistrikt och vidare en mening — den som segrade — om att vi skulle bygga vidare på försöksverksamheten. Vi socialdemokrater har i motion 46 föreslagit att systemet med medborgarvittnen i en första etapp skall byggas ut i de tre storstadsdistrikten, där behovet av insyn i polisarbetet kan bedömas vara allra störst. Men i motionen sägs också — liksom i reservationen — att systemet sedan successivt bör genomföras även i andra polisdistrikt. Staten bör, som polisutredningen har uttalat, svara för kostnaderna. Med en verksamhet i Stockholm, Göteborg och Malmö och en koncentration med vittnen enbart i arrestintag och vid känsliga ingripanden — exempelvis vid viss husrannsakan — har vi beräknat medelsbehovet till ca 1 milj.kr. per år. Tanken på medborgarvittnen är ju inget exklusivt socialdemokratiskt. Om jag minns rätt har också bl.a. folkpartiets landsmöte mycket skarpt krävt ett system med medborgarvittnen. Men i dag tycks troheten till Bohman vara större än troheten till ett landsmötesbeslut hos kammarens folkpartister. Jag yrkar bifall till reservationen och hoppas att vi ändå skall ha en möjlighet att få igenom detta förslag. Till sist beklagar jag att reformen tydligen blir försenad — om man jämför utskottets förslag, den 1 juli 1984, med polisutredningens förslag, budgetåret 1983/84. Det är ett viktigt arbete — bl.a. med utformande av en ny polislag — som startar när dagens beslut är fattat. Jag hoppas målsättningen också i det arbetet skall bli att skapa en väl fungerande polisverksamhet och stärka allmänhetens förtroende för och tilltro till polisen.

Herr talman! Den breda inledning till detta ärende som både justitieministern och Arne Nygren gav började med ett tema, nämligen att vi har en mycket bra polis — det talade båda om utifrån sina erfarenheter. Jag kan inte åberopa en sådan lång erfarenhet som Arne Nygren — fyra år i en polisberedning — utan bara någon kortare tids tjänstgöring i rikspolisstyrelsen. Men jag kan försäkra att samtliga utskottets ledamöter står bakom den uppfattning som Arne Nygren uttalade: Vi har en bra polis, och vi vill se till att den kan fungera på ett tillfredsställande sätt. Som jag sade gjorde både justitieministern och Arne Nygren en bred inledning, och jag skulle kanske kunna begränsa mig till att ställa yrkande om bifall till vad utskottet föreslagit i sitt betänkande nr 24. Men jag skulle ändå vilja lyfta fram några ting som vi har talat om i utskottet. Låt mig börja med det som gäller medborgarvittnen. I förslaget till lag om medborgarvittnen heter det att man skall tillgodose allmänhetens intresse av insyn i polisverksamheten, och då får kommunen utse trovärdiga personer till medborgarvittnen, som skall följa polisens arbete. Vi har i utskottet sagt oss att huvudregeln självfallet är att medborgarna har ett allmänt intresse av att följa verksamheten, att uppleva att en kontakt med polisen sker under korrekta former och att man kan känna sig rättsligt trygg i det sammanhanget. Men vi har i vårt betänkande också velat peka på en annan funktion för medborgarvittnena, nämligen att de även kan utgöra en trygghet för polisen mot, som vi säger, obefogade anmälningar mot befattningshavare inom poliskåren. Vi tror att det är viktigt att också den biten av medborgarvittnenas funktioner poängteras, så att man inte får intrycket att det — litet grovt uttryckt — stoppas in någon sorts spioner i polisverksamheten. Det är verkligen inte meningen. När det sedan gäller frågan om man skall inrätta denna institution med statsmedel, så har justitieministern redan pekat på den ekonomiskt bekymmersamma situationen, som innebär att man inte bör ta några sådana här nya initiativ då man kanske har andra områden att arbeta på som framstår Nr 108 som minst lika angelägna. Jag skulle till detta vilja lägga att vi från Onsdagen den remissomgången vet att det är delade meningar om dessa vittnen, och 1 april 1981 framför allt vet vi av erfarenhet att intresset är olika i olika delar av landet och inom olika kommuner. Det är därför rimligt att man på det kommunala planet får pröva om man vill ta på sig den här uppgiften och kostnaderna för den. Nu får vi ju, som Arne Nygren påpekade, aktiva polisstyrelser med särskilda arbetsuppgifter, och då kan vi räkna med att här finns huvudmän som är beredda att fundera på problemet och engagera sig för det, om det nu befinnes lämpligt i en eller annan kommun. Låt mig sedan säga några ord om den regionala polisorganisationen, där det också finns en socialdemokratisk reservation. Jag är väl inte riktigt på det klara med vad denna reservation siktar till i sak. Man vill ha frågan vidare utredd, man vill fundera mer på det hela. Av justitieministerns anförande framgick att polisutredningen, när den sysslade med detta, kom fram till tre olika alternativ. I två av dessa alternativ fanns också underavdelningar — tre underavdelningar i det ena och fyra underavdelningar i det andra. Det förelåg alltså åtta förslag, och så kom det till ytterligare något under diskussionens gång. Tre års ytterligare funderande på den här saken kan kanske leda till att man kommer på ännu några alternativ. Men om dessa blir mer begåvade än dem vi har i dag kan verkligen ifrågasättas. Jag har uppfattningen att det viktiga här är att man skapar en god plattform i organisationen, från vilken man kan bygga upp den verksamhet som skall bedrivas på det regionala planet. Det har flutit för länge för att det skall vara alldeles tillfredsställande. Jag kan inte garantera — det kan ingen göra — att det förslag som utskottet till slut har hamnat på är det till hundra procent bästa. Men det är ett bra förslag som lägger en grund för fortsatt verksamhet. På vissa punkter är vi eniga i utskottet, och jag noterar med tillfredsställelse att justitieministern kunde ansluta sig till de ändringsförslag som utskottet har kommit fram med. På denna punkt, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag med de tillkännagivanden som görs i betänkandet. Arne Nygren tog fram ytterligare ett tillkännagivande som vi gjort. Det gäller frågan om att ytterligare förbättra förutsättningarna för polismän att gå över till polischefskarriär. Arne Nygren sade i sitt anförande att vi i dag har juris kandidatexamen som teoretiskt grundkrav för denna karriär. Med det förslag som utskottet lagt fram kommer vi att ha det i morgon också. Vad utskottet uttalat sig för är att man skall be beredningen att verkligen allvarligt undersöka hur vi skall kunna underlätta för de polismän som är lämpliga för den här speciella verksamheten att skaffa sig den utbildning som behövs — genom tjänstledighet för studier eller genom några andra lösningar. Jag tror att det är viktigt att man håller på kompetensreglerna i det här sammanhanget. Det är ofta svåra juridiska knäckfrågor som en polischef har 1 att ta ställning till, där man behöver den grundkunskap som ges i juristutbildningen. Jag tror också — det är kanske en mer personlig bedömning — att det är lättare för den polischef som har juristutbildning att komma på lika fot och få kontakt med de befattningshavare i andra karriärer som han i sin tjänst har att göra med. Detta tror jag att hela kåren har glädje av. Sedan är det självklart att det finns situationer där man har sökande till polischefstjänster som är utomordenligt kvalificerade utan att de har den teoretiska grundkvalifikationen. I dessa fall har man hittills tillämpat ett dispensförfarånde. Det kommer man att göra i fortsättningen också, för så vitt jag inte missuppfattat det hela. Jag har haft beslut helt nyligen i sådana frågor. Jag vill bestämt säga ifrån att man aldrig kan skriva regler för dispensgivarna. En dispens grundar sig på den enskilda människans personliga kvalifikationer, speciella utbildning och speciella kunskaper. Sådant låter sig inte nedskrivas i paragrafer av ett eller annat slag, utan detta får man överlämna åt den ansvariga myndighetens kloka och förnuftiga bedömning. Allt som allt: vad utskottet sagt är att beredningen skall göra vad den kan för att förbättra förutsättningarna för polismän att gå över till polischefskarriär. I det kan man naturligtvis också lägga in vad Arne Nygren sagt och låta beredningen fundera på den saken också. Men vad jag vill slå fast är att med den skrivning utskottet har gäller även i morgon juris kandidatexamen som grundförutsättning för polischefstjänst. Arne Nygren sade också att man från socialdemokratiskt håll i utskottet särskilt hade bemödat sig när det gäller att knyta polisutbildningen så nära högskoleutbildningen som möjligt. Ja, det kan jag väl hålla med om.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

Herr talman! Bertil Lidgard sade att han hade svårt att se vad socialdemokraterna menade med sin reservation om den regionala organisationen. Ja, det hade varit betydligt enklare för oss att formulera oss i klartext om det hade varit så att vi i dag skulle ha fattat ett definitivt beslut om bl.a. trafikövervakningsverksamhetens framtid. Men i och med att man skjuter över den saken till polisberedningen, så menade vi att det riktiga borde vara att också skjuta över frågan om hur en framtida regional organisation bör se ut tills vi skall ta ställning till frågan om trafikövervakningsverksamheten. Däremot har vi den bestämda meningen — vi står här fast vid polisutredningens bedömning — att den regionala organisationen klaras bäst om det finns en anknytning till den lokala ledningsfunktionen i något polisdi Nr 108 strikt. Den andra biten som herr Lidgard ägnade sig åt gällde frågan om kraven på en möjlighet för polismän med långvarig tjänstgöring att komma till polischefsrollen. Vi har i det avseendet ansett att den dispensgivning som har förekommit bör få fortsätta. Den bör om möjligt också vara ännu mera generös, därför att det i dag finns enormt många polismän med lång erfarenhet av polisyrket som är mycket lämpliga för att bli polischefer. Vi menar att dessa polismän i större utsträckning bör ges den chansen. I det avseendet kan man säga att herr Lidgards och mitt inlägg bevisar att vi har delade meningar och att det kan finnas behov av en fortsatt diskussion i polisberedningen. Ja, det var de två krav som herr Lidgard framför allt ägnade sig åt i sitt anförande. Jag tror att det anförda bevisar att vi här har frågor som behöver diskuteras ytterligare. Det vore nyttigt om man finge den möjligheten, åtminstone när det gäller den regionala organisationen i polisberedningen.

Herr talman! Polisens uppgifter, organisation och arbetssätt har alltid intresserat medborgarna. Polisen ses ju också som lagens långa eller förlängda arm, som man brukar säga, och därmed också som en överhet. Medborgarna måste lyda polisens tillsägelser i olika avseenden, även om många ibland protesterar och vill hävda en annan mening. Det går ju ibland t.o.m. så långt att efterräkningar följer. Det är ändå kanske inte så märkligt, eftersom vi svenskar i stor utsträckning inte vill ha någon överhet. Men polisen är egentligen inte den överhet som många tror att den är. Det är i stället riksdag, regering, kommuner och landsting som i första hand är vår överhet. Sedan kommer myndigheterna, och däribland naturligtvis polisen. Polisens uppgift är bl.a. att vaka över att vi följer de lagar och de rättsregler som i demokratisk ordning stiftats av de politiskt valda församlingarna. Polismännen väljs dessutom ut bland vanliga svenska medborgare och har förhoppningsvis över hela linjen samma seriösa och acceptabla inställning som huvudparten andra medborgare till demokratin i samhället och till medmänniskorna. Det förväntas också av en polis, att han eller hon är lojal mot vårt statsskick och mot medborgarna och därmed medverkar till att skänka trygghet och harmoni åt alla. Jag är övertygad om att svenska folket i gemen ser sin polis på det sättet. I Sverige är polisen inte, somi vissa andra länder, ett redskap för diktatur, våld och övergrepp, utan en institution som gemensamt med många andra verkar för skydd och säkerhet åt alla. I detta arbete ingår det med nödvändighet också att vara repressiv, dvs. att avslöja olagligheter och se till att gärningsmän ställs inför domstol eller annat lagligt samhällsorgan. Det är också med stor tillfredsställelse man kan instämma i framför allt justitieministerns konstaterande, att vi har en utomordentligt bra polis i Sverige. Sådana instämmanden har gjorts även av 13 de föregående talarna, och jag vill livligt understryka dem. Polisen har länge haft en hjälpande funktion, och den funktionen läggs nu också fast i den proposition och i det betänkande som vi nu behandlar. Den funktionen omfattas med stort intresse också av polismännen, som ofta får visa prov på hjälpsamhet i polisarbetet. Den funktionen uppskattas också av den stora allmänheten, som inte så sällan spontant låter den komma till uttryck på olika sätt. Med tanke på den känsliga karaktär som polisens verksamhet ändå har är det ett välmotiverat krav, att man med vissa intervaller går igenom organisationen och arbetssätten samt allsidigt belyser dem. Jag skall inte närmare gå in på orsakerna till att 1975 års polisutredning tillsattes. En bidragande orsak var dock att det då hade passerat en tioårsperiod efter förstatligandet, och det var väl ett ganska lämpligt tidsperspektiv för ett studium av verksamheten. Det är då — även för mig — angeläget att framhålla hur gedigen organisationen varit under hela perioden. De som gjorde utredningsarbetet före förstatligandet utförde ett bra arbete, och basorganisationen har ju stått sig väl. Även i fortsättningen kommer vi därför i huvudsak att ha kvar den ursprungliga organisationen. Endast små förändringar kommer att ske. En förändring som nu föreslås gäller polisstyrelserna och deras medverkan i polisens arbete. Från att ha varit ett rådgivande organ blir polisstyrelsen nu ett mera styrande organ, och det tror jag kommer att visa sig värdefullt. Visserligen skall polisstyrelserna inte medverka i den operativa polisledningen, men de kan ändå mera aktivt få ta del i arbetet. Speciellt viktigt är att de engagerar sig i verksamhetsplanering och grundläggande prioritering av insatserna från olika verksamhetsgrenar — men även i den allmänna inriktningen av varje verksamhet för sig. Har man t.ex. problem inom Polisdistriktet, är det viktigt att även polisstyrelsen tar del av dessa problem och också tar ett ansvar för de åtgärder som sedan måste vidtas av polischef eller annan befattningshavare. För polischefen måste det kännas säkrare, om styrelsens ledamöter är med och bedömer en känslig fråga och sedan står bakom de åtgärder som anses erforderliga och som måste vidtas av polischefen, även om han ensam är ansvarig för den operativa ledningen och de vidtagna åtgärderna. Frågan om medborgarvittnen har kanske övervärderats något. De farhågor om övergrepp mot frihetsberövade personer som ibland förekommer i massmedia är sannolikt i hög grad överdrivna. Visst förekommer det någon gång att en polis i överdrivet nit tar i för hårt. Annat vore väl märkligt inom en så stor yrkeskår, även om sådana företeelser inte kan tolereras. Befäl och kamrater ingriper också regelmässigt när någon incident inträffar och rapporterar vad som skett. Därför finns det strängt taget inget behov av att satsa stora belopp för att särskilt övervaka den här gruppen tjänstemän, som, i huvudsak, fullgör sina åligganden exemplariskt. Trots detta måste det medges att polisverksamheten är speciell och särskilt känslig genom att den allt som oftast också innehåller frihetsberövanden. Risk för incidenter finns på båda sidor. Utskottet säger också i detta avseende att medborgarvittnen kan medverka till att trygga rättssäkerheten men även stärka förtroendet för Nr 108 polisoch åklagarverksamheten — samt inte minst vara en garanti för Onsdagen den obefogade anmälningar mot befattningshavare inom polisen. Jag tror att det 1 april 1981 är viktigt att vi ser det hela från den sidan. Om man nu satsar på medborgarvittnen enligt propositionens modell bör det ändå, såsom Polisens uppgifter, föreslagits, ske med försiktighet. Först och främst bör satsningen ske där det utbildning och är ett så stort antal frihetsberövanden att det av den anledningen är motiverat organisation men även annorstädes, där anmälningar om övergrepp förekommer och där m.m. det av det skälet bedöms värdefullt att sätta in medborgarvittnen. Den regionala polisorganisationen har varit föremål för omfattande diskussioner under åren efter förstatligandet, och vi har redan berört den frågan en hel del i kammaren i dag. En av orsakerna till de redovisade problemen kan ha varit att länspolischefernas expeditioner administrativt har legat under länsstyrelserna och därmed också under kommundepartementet, medan polisen i övrigt har legat under justitiedepartementet. Två olika departement som delvis arbetar med samma frågor behöver inte nödvändigtvis föra med sig problem, men oavsett orsaken har det ändå kärvat på sina håll. Därför gjorde polisutredningen en mycket ingående undersökning, som är redovisad i betänkandet Polisen. Där har också olika lösningar presenterats. Den nu föreslagna ordningen innebär i princip ett bibehållande av den gamla organisationen med ett par undantag. Men verksamheten skall aktiveras och inriktningen delvis bli en annan. I övrigt har den här frågan redan belysts tillräckligt, men det som är viktigt nu är att riksdagen fattar ett beslut om hur den regionala verksamheten skall vara organiserad, så att utarbetandet av en målsättning och fastställandet av en inriktning för arbetet kan sättas i gång och så att berörd personal vet vad den för framtiden har att rätta sig efter. Frågan om var trafikövervakningen skall organiseras och vad det arbetet skall omfatta blir en uppgift för beredningen. Därför behöver vi inte gå djupare in på den frågan nu. Kort kan ändå sägas att trafikövervakningen inte bör splittras upp på olika enheter utan skötas inom en sammanhållen enhet. De nuvarande länstrafikgrupperna och trafiksektionerna kan med fördel sammanföras till en enhet, medan de i dag är organiserade var för sig. Det bör vara ett riktmärke för beredningen. Sedan blir det hela en fråga om arbetsfördelning mellan lokal och regional övervakning, där länspolischefens roll bör klargöras närmare liksom frågan om arbetsuppgifterna i övrigt för den trafikövervakande personalen. Det som kanske förvånar är att socialdemokraterna i utskottet inte följer utskottsmajoriteten i frågan om den regionala organisationen. De gör det när det gäller de två storstadsdistrikten och kanske också Jämtlands län, där förhållandena onekligen är speciella. Men i övrigt vill man från socialdemokratiskt håll lämna över hela den här frågan till polisberedningen för förnyad utredning. Polisutredningen hade många olika förslag. Vi har hört åtta redovisas här. Kan verkligen den kommande polisberedningen komma fram till ytterligare lösningar, som skulle ge ett bättre resultat? Det tror jag knappast. I 15 utredningen förordade socialdemokraterna det s.k. polismästaralternativet, dvs. att en polismästare — som regel residensortens — i varje län utöver chefskapet för det egna distriktet även skall vara regional chef. Reservanterna nämner inte det här förslaget i reservationen, och eftersom socialdemokraterna vill lämna över hela frågan om den regionala ledningsorganisationen till polisberedningen trodde jag att de hade gått ifrån polismästaralternativet. Så är tydligen inte fallet, såvitt jag har kunnat förstå av vad Arne Nygren har framfört här tidigare i debatten. Jag måste då ställa frågan varför det inte redovisades i reservationen. Jag tror inte att detta förslag, det s.k. polismästaralternativet, är det bästa, eftersom det kan komma att skapa framtida problem mellan länens olika polisdistrikt. Därför har jag ställt mig bakom utskottsmajoritetens förslag, trots att jag också var med i polisutredningen och diskuterade polismästaralternativet. Arne Nygren minns säkerligen hur tveksam jag var till detta alternativ redan i utredningen. Jag gjorde tillsammans med ledamoten Blom ett särskilt yttrande om detta, för att få remissinstanserna att tycka till när det gällde den regionala organisationen. Resultatet av detta remissarbete har vi sett i propositionen, och det förslaget ställer jag mig alltså bakom. Herr talman! Med detta inlägg ber jag att få yrka bifall till justitieutskottets hemställan på alla punkter i betänkande 24.
Herr talman! Herr Polstam tar också upp frågan om den regionala organisationen. Han frågar varför inte socialdemokraterna följer majoriteten och varför vi inte i vår reservation har skrivit in polismästaralternativet. Jag försökte förklara det i svaret till herr Lidgard. Jag sade att vår mening är att det finns en direkt koppling till frågan hur man löser trafikövervakningsförankringen. Det gör att man egentligen skall avvakta det ställningstagandet innan man slutgiltigt bestämmer sig i fråga om den regionala organisationen. Hade det varit så att vi i dag hade haft att avgöra frågan om trafikövervakningsorganisationen, hade jag också varit beredd att instämma när det gäller utredningens förslag. Sedan redovisade herr Polstam att han var tveksam i utredningen. Men denna tveksamhet sträckte sig inte till någon reservation, utan bara till ett särskilt yttrande. Det brukar vara uttryck för en ganska mjuk tveksamhet. Nu tycks herr Polstam vara mera bestämd. En kommentar också till Åke Polstams diskussion om medborgarvittnen. Han säger att om sådana skall inrättas, bör de sättas in där de är mest angelägna. Ja, det är ju det vi menar, att de är mest angelägna i de tre storstadsdistrikten. Det är därför vi har föreslagit att man i en första etapp skall bygga upp verksamheten i dessa tre områden. Jag skulle gärna vilja fråga herr Polstam och även herr Petersson i Röstånga, som kommer upp i talarstolen om en stund, om ni över huvud taget tror att det kommer till medborgarvittnen i ett enda polisdistrikt, med den lösning som ni förordar.
Herr talman! Jag skall bara bemöta det sista. Jo, jag tror att det kommer att Onsdagen den bli medborgarvittnen i ett eller annat polisdistrikt, men jag tror definitivt inte 4 april 1981 att det blir särskilt många — i varje fall inte nu. Studierna av den verksamhet som f. n. pågår och den som eventuellt kommer att organiseras ger säkerligen besked om huruvida detta är nödvändigt eller inte. Jag tror därför att det är oerhört viktigt att denna verksamhet startas mjukt och mycket försiktigt.

Herr talman! Alltsedan det moderna svenska polisväsendet fick sin första utformning genom 1925 års lagstiftning har förändringar skett efter hand som samhället utvecklats och omdanats. Olika utredningar har med ganska jämna intervaller avlöst varandra. Förslag har lagts fram och reformer genomförts för att vi skall få ett allt effektivare polisväsende, som samtidigt omfattas av allmänhetens förtroende. Polisernas utbildning har förbättrats, och medborgarnas inflytande på olika nivåer har förstärkts. De genomförda reformerna har emellertid inte bara betytt ökad effektivitet. De har också betytt att vi har fått ett polisväsende som omfattas med förtroende. Men samtidigt ser vi att polisarbetet för varje år blivit allt svårare för den enskilde befattningshavaren. Många vackra ord har i dag sagts om den svenska poliskårens förträfflighet och om polisarbetets besvärligheter. Från polishåll konstaterar man emellertid — och förmodligen helt riktigt — att vi är ganska tysta mellan högtidsstunderna här i kammaren, när vi prisar, poliserna, och när det bränner till ute på fältet, när poliserna anklagas för att de tvingas följa de lagar som vi stiftar här i riksdagen, ibland ofullkomliga lagar. Någon gång bör vi kanske träda fram och ta på oss ansvaret, säga att det faktiskt finns sammanhang då man inte skall anklaga polisen utan kanske främst anklaga dem som stiftat lagarna. Dagens principbeslut om 1980-talets polis är ytterligare ett steg i riktning mot ett effektivare polisväsende, mot ökat lekmannainflytande och för en bättre utbildad polis, i nära kontakt med andra samhällsgrenar. Betänkandets innehåll har redan kommenterats. Jag för min del avser enbart att lyfta fram ett par saker som vi från folkpartiets sida tycker är av särskilt stor betydelse. I debatten om polisens regionala och lokala indelning talas ofta om att såväl regioner som polisdistrikt bör minska i antal och därigenom bli effektivare. Och så är naturligtvis fallet i kärva ekonomiska tider, därför att det faktiskt kan innebära vissa kostnadsbesparingar. Emellertid råder det en bred politisk uppfattning om att ytterligare sammanläggningar inte skall ske. Vi är alla överens om att det är viktigt att den lokala polisen är väl förankrad hos samhällsmedborgarna och att den finns inom rimligt avstånd. Det är därför av stor betydelse att lekmannainflytandet förstärks, särskilt på den lokala nivån. Det är också innebörden av dagens principbeslut. 17 1973 års beslut om polisstyrelse var ett steg i rätt riktning. Nu går vi vidare. Vi ger de lokala politikerna större möjligheter att påverka polisarbetets inriktning och verksamhet, vi befriar dem från centralstyrning och låter dem själva prioritera de olika polisdistriktens skiftande behov av insatser. Det är naturligtvis angeläget att den kommande polisberedningen klart avgränsar de olika kompetensområdena, dvs. skillnaden mellan den beslutande och den operativa verksamheten. När det så gäller medborgarvittnena får vi äntligen en lag som ger kommunerna den rättsliga möjligheten att utse dessa. Det är ett sätt att dels trygga rättsäkerheten för samhällsmedborgarna, dels skydda enskilda poliser mot obefogade anmälningar. Det har varit en lång vandring innan vi äntligen i lag reglerar kommunernas möjligheter att införa medborgarvittnen. Redan 1967 väcktes tanken för första gången i riksdagen av några folkpartister. I motionen framfördes då att syftet var att öka rättssäkerheten, att stödja såväl den misstänkte som förhörsledare samt frigöra polispersonal för andra uppgifter. Sedan dess har medborgarvittnena varit en lång följetong i riksdagen, och när vi nu efter denna långa vandring äntligen är färdiga för beslut, är kanske motiveringen i dagens utskottsbetänkande i ord något annorlunda formulerat, men syftet är i princip detsamma. 1967 års motionärer och många därefter har blivit tillgodosedda i det primära avseendet. Däremot är de inte tillgodosedda vad gäller kostnadsansvaret, dvs. att det bör vara en statens angelägenhet att finansiera dessa vittnen. Det är naturligtvis beklagligt att så inte kan ske, men det ansträngda ekonomiska läget är även inom detta område en realitet, och det kan man inte bortse ifrån. Så till frågan om länspolischeferna eller den regionala polisledningen. I 1975 års polisutredning intog jag ståndpunkten att länspolischeferna borde ersättas med polismästaren i varje läns största polisdistrikt. Jag anser fortfarande att det skulle vara det mest rationella och att det skulle innebära en ekonomisk besparing. Kritiken mot förslaget har varit stark, men den var ganska lätt att förutse. Kritiken skulle komma, och den kom i första hand från länsstyrelserna. Ingen myndighet är naturligtvis beredd att avstå från egna tjänster. Å andra sidan har utskottet under ärendets gång något förändrat propositionen i riktning mot utredningsmajoritetens tankegång. Sålunda kommer Göteborg att jämställas med Stockholm. Länspolischefen i länet, som har endast två polisdistrikt, föreslås avskaffad. Beträffande Malmö förutsätter man en förnyad prövning efter ett par år. Det är alltså ett steg i rätt riktning, men jag skulle gärna ha sett att vi kommit betydligt längre. Socialdemokraternas förslag om att utan eget yttrande överlämna frågan om den regionala polisledningen till polisberedningen har jag för min del ganska svårt att förstå. Enligt min uppfattning måste riksdagen uttrycka en åsikt och göra en viljeyttring till de människor som skall ta hand om den fortsatta beredningen efter dagens principbeslut. Herr talman! I början av mitt anförande framhöll jag att polisen och dess organisation, utbildning osv. med regelbundna intervaller varit föremål för Nr 108 olika utredningar och beslut. Det har varit viktigt. Och det är viktigt att Onsdagen den polisväsendet ständigt ställs under debatt, att polisutbildningen anpassas till 4 april 1981 ett samhälle i förändring och att därigenom polisens allmänna arbetsuppgifter vid olika tider preciseras på olika sätt. För mig har det sedan länge känts angeläget att betona inte bara den svenska polisens repressiva uppgift att spåra upp och gripa brottslingar utan också dess brottsförebyggande uppgift och dess sociala uppgift med service gentemot den allmänhet som polisen har att tjäna.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
Herr talman! Herr Petersson i Röstånga återkommer till precis samma fråga som herr Polstam och tidigare herr Lidgard har ställt, nämligen varför socialdemokraterna i sin reservation inte direkt har krävt ett genomförande av länspolischefsalternativet.

Herr Petersson i Röstånga var glad över den nya lagen. Men, herr Petersson, det är inte lagen som har hindrat kommuner från att bedriva försöksverksamhet. Det har gått bra både i Göteborg och i Växjö. Det har ansetts vara en uppgift för staten att klara detta med medborgarvittnen. Regeringen säger nu också att problemet skall lösas genom en lagändring. Åke Polstam tror kanske att systemet med medborgarvittnen kommer att införas inom fler polisdistrikt, men jag frågar mig om exempelvis polisdistrikten i Växjö och Göteborg kan fortsätta med sin försöksverksamhet utan en större grad av statlig finansiering. Herr Petersson säger att vi med detta beslut avskaffar länspolischefsorganisationen i Jämtland. Det gör vi nu inte. I stället ger vi regeringen vår mening till känna. I Jämtland har vi ett bra exempel på dagens tunga, regionala organisation. Där finns två polisdistrikt, ett i Östersund, som svarar för nästan 90 96 av polisverksamheten, och ett i lilla Sveg, som svarar för 10-15 26. När vi pekade på det här som ett exempel på hur tokigt det var, dvs. att det i länsstyrelsen skulle sitta ett par tre polismän som fungerade som något slag av mellanlänk mellan rikspolisstyrelsen och den lokala verksamheten, så fick vi utskottet med oss. Det finns också andra exempel, herr Petersson, som visar att vi är på väg att få en tung administration på detta område, något som vi skall akta oss för. Poliser skall så långt som möjligt vara engagerade i aktivt polisarbete och inte 19 i administrativa uppgifter. Vi är rädda för att ni med ert nej till en prövning, som kan leda fram till en annan organisation, stänger dörren för en vettig lösning av problemen med administrationen.
Herr talman! Jag tycker det är väsentligt med en viljeyttring från riksdagen om hur man vill att den regionala polisledningen skall vara organiserad. Det är enligt min mening nästan oanständigt att lägga fram ett betänkande som över huvud taget inte innehåller några förslag. Vi i polisutredningen vet hur svårt det har varit att uppnå lösningar. Vi har plockat fram olika förslag, och efter en rad sammanträden har vi äntligen enats om polismästaralternativet. Jag tycker fortfarande att det är det enda vettiga alternativet. Detta har jag arbetat för i utskottet och anser mig ha kommit en liten bit på väg. Jag tycker att herr Nygren och de andra socialdemokraterna skulle ha hjälpt mig under utskottsarbetet. Då hade vi kanske kommit ytterligare en bit på väg. I stället kommer man med ett fullständigt meningslöst uttalande, och det kan jag för min del inte acceptera. Jag undrar om inte det är ett sätt att försöka dölja att det faktiskt föreligger oenighet inom socialdemokratin på detta område. Man talar ju inte om vilket alternativ man förordar. Beträffande frågan om medborgarvittnen tycker jag fortfarande att det är viktigt att rättsläget klarlägges. Vi skall inte längre tala om försöksverksamhet, något som ju har funnits i Göteborg sedan 1958. I skrivningen från majoriteten i polisutredningen talades det också om förnyad försöksverksamhet, vilket jag litet hövligt och nätt protesterade mot i ett särskilt yttrande. Jag påpekade att dessa försök hade pågått länge. Det gladde mig att även justitieministern ansåg att försöksverksamheten borde vara avklarad och att vi var framme vid en lagstiftning. Visst är det viktigt med statsbidrag, men jag böjer mig för kalla ekonomiska realiteter. Skall vi spara i den ena ändan, så måste vi tyvärr också sparai den andra. Vi har enligt min mening tagit ett steg i rätt riktning när det gäller medborgarvittnen. Tyvärr har vi inte nått ända fram. Det har varit en lång vandring för att komma så här långt. Men det återstår ännu en lång vandring innan vi kommer fram till att kommunerna får statsbidrag för att införa ett system med medborgarvittnen.
Herr talman! Jag vill bara säga ett par ord med anledning av det replikskifte om medborgarvittnen som just har ägt rum mellan Hans Petersson i Röstånga och Arne Nygren. Arne Nygren sade i sitt senaste inlägg — jag tror att han också sade det i sitt huvudanförande — att vi både kan ha och inte ha den föreslagna lagen, eftersom det i både Göteborg och Växjö utan lagstöd pågår verksamhet med medborgarvittnen. Jag vill bara påpeka att förvaltningsdomstol har upphävt Växjö kommuns beslut att där inrätta medborgarvittnen. Domstolen ansåg att kommunen hade överskridit sina befogenheter. Kommunen har sedan överklagat detta beslut, och frågan är nu föremål för prövning i högre instans. Enbart detta visar att det rättsliga läget är oklart och att vi därför behöver en Nr 108
Herr talman! Det var väl en något vilseledande beskrivning av utskottets | : utbildning och Röstånga gav för ett ögonblick sedan. Det var ju så, att regeringen hade gått organisation ifrån utredningens förslag, vilket Hans Petersson och jag varit eniga om. Det Hm var när ni folkpartister tillsammans med centerpartister och moderater ställde er bakom detta regeringsförslag som vi socialdemokrater fick anledning att reservera oss. Hade herr Petersson gett antydningar om att vi skulle ha kunnat ena oss om det förslag som förelåg i utredningen, tror jag att vi skulle ha kunnat bli överens. Vi är ense när det gäller en förändring av organisationen i Stockholm och Göteborg. Vi har också sagt att det måste göras något åt förhållandena i Jämtland. Det är i fråga om de övriga bitarna som ni nu stänger dörren för en vidare prövning — och det beklagar jag. När det gäller medborgarvittnena är vi eniga om en lagändring, även om jaginte tror att den kommer att innebära att någon ny kommun anser sig ha ekonomiska möjligheter att i dagens läge starta en sådan här verksamhet. Det gäller allra helst som departementschefen till propositionen har fogat ett varningens ord: Akta er för att starta sådan här verksamhet, för det har ni av ekonomiska skäl inte råd med! I den situationen skall det nog mycket till för att en kommun skall anse att den har de ekonomiska förutsättningarna för denna verksamhet — speciellt med tanke på de åtgärder mot kommunerna som regeringen den senaste tiden har ägnat sig åt.
Herr talman! Arne Nygren återkommer flera gånger till kopplingen mellan den regionala organisationen och den utredning som när det gäller trafikövervakningen skall göras om en eventuell sammanslagning av länstrafikgrupper och trafiksektioner. Våra ställningstaganden i dessa frågor är klara, och vi har redovisat dem här. Jag kan inte riktigt förstå varför Arne Nygren gör denna koppling mellan den regionala organisationen och trafikövervakningen. Regeringen har ju i propositionen lagt fram förslag om hur den vill ha den regionala ledningen, och vi är snart färdiga att ta ställning till detta förslag. Vi vet alltså vad den regionala verksamheten och ledningsfunktionen kommer att gå ut på. Däremot vet vi inte hur trafikövervakningen skall vara organiserad och hur övervakningsarbetet skall skötas lokalt och regionalt. Detta är en fråga för beredningen och har egentligen inte alls med den regionala organisationen och länspolischefsfunktionen att göra nu.
Herr talman! Arne Nygren påstår att det var ett vilseledande uttalande om hur ärendet hade behandlats i justitieutskottet. Men låt mig framhålla att jag 2 t.o.m. fick ärendet bordlagt därför att vi ville tänka över hur vi skulle kunna komma fram till något som påminde om det förslag som fanns i polisutredningen, dvs. polismästaralternativet. Jag är fortfarande helt övertygad om att ifall socialdemokraterna hade intagit den ståndpunkten och klart deklarerat att man ville ha polismästaralternativet, så hade dessa bekymmer varit över. I stället försökte man från socialdemokratins sida att uttala kryptiska saker, som i sig själva inte har någon betydelse för beredningen. När det gäller medborgarvittnena finns det de facto kommuner som har uttryckt önskan att införa sådana. Om den socialdemokratiska reservationen skulle vinna skulle det betyda ett stopp, därför att socialdemokraterna vill naturligtvis vänta på den s.k. successiva utbyggnaden av statsbidraget som de har föreslagit. Men om man skall vänta på den utbyggnaden av statsbidraget blir man nog ganska besviken och får vänta alltför länge.
Herr talman! Herr Polstam säger att det inte finns någon koppling mellan frågan om hur den regionala organisationen bör se ut och ställningstagandet till trafikövervakningen. Det gör det visst. Innan man bestämmer sig för vilken regional organisation man skall ha måste man ju ha bestämt sig för vad som skall ligga på regional nivå och vad som skall ligga på lokal nivå. Det är det ställningstagandet som trafikövervakningsfrågan gäller. Till herr Petersson i Röstånga vill jag säga att vi väl inte här skall avslöja diskussionen i justitieutskottet. Men det händer ju att man från ett borgerligt parti begär att få en fråga bordlagd. Som regel brukar det bero på att man vill gå till sin grupp för att fråga om man får frångå regeringslinjen. Och vi uppfattar nog att det var så i den här frågan. Men herr Petersson återkom ju till utskottet och slöt upp bakom regeringsförslaget, och i den situationen hade vi socialdemokrater inget annat att göra än att reservera oss för den lösning vi ansåg vara den rätta.

Herr talman! Vi som sitter i justitieutskottet, och jag tror att jag kan tala å hela riksdagens vägnar, har mycket länge väntat på regeringens proposition nr 76 om interneringspåföljdens avskaffande. Det är glädjande att denna proposition nu har kommit och att vi efter det beslut som kommer att fattas här om en stund kan konstatera att ännu en av de tidsobestämda påföljderna har rensats ut. Det är värdefullt och viktigt att notera detta. Men vid behandlingen i utskottet har vi socialdemokrater inte riktigt kunnat dela departementschefens uppfattning. Han menar, att när man avskaffar interneringspåföljden, kommer det att i realiteten leda till att de faktiska strafftiderna vid de allra grövsta formerna av upprepad brottslighet blir kortare än hittills.

Fyra år är en orimligt lång tid. I lagrådet har en som icke delar majoritetens uppfattning, justitierådet Vängby, också påpekat att, med den tillämpning av både den föreslagna straffskärpningsregeln och regeln om förhöjning av maximitiden vid flerfaldig brottslighet, kan fängelse på viss tid bestämmas till 16 år. Då kan detta jämföras med att en person vid livstidsstraff, om nådevägen väljs, brukar få livstidsstraffet förvandlat till fängelse 14—15 år. De riktlinjer som i motiveringen dras upp för tillämpningen av straffskärpningsregeln får visserligen, fortsätter justitierådet, anses vara måttfulla, men de begränsningar som angivits återfinns icke i lagtexten, som har fått en mycket generell utformning. Vi delar uppfattningen, heter det vidare, att man allvarligt kan befara att domstolarna tar sådant intryck av den föreslagna regeln att den tillsammans med andra faktorer som gör sig gällande medverkar till en förhöjning av den allmänna straffnivån. Man skall kanske också erinra ledamöterna om att en enhällig riksdag — vi var enhälliga på den punkten — för ungefär sex år sedan, 1975, beslöt att avskaffa den tidigare återfallsregeln. Men det var 1975. Det har blivit en annan regim nu, och vi tycker att det är mycket illavarslande att man, förutom detta att föreslå vissa restriktioner när det gäller den villkorliga frigivningen vid vissa former av grövre brott, också återgår till en straffskärpning. Vi menar att de tankegångarna står i strid mot de principer som vi omfattade 1975. Det skulle stå bäst i överensstämmelse med 23 brottsbalkens grundsyn och uppbyggnad att straffvärdet för olika brott kommer till uttryck i straffskalorna för de olika brotten och inte görs beroende av omständigheter som ligger utanför, t.ex. återfall. Vi har alltså på principiella grunder och med ledning av motioner från socialdemokratiskt och vpk-håll reserverat oss på den punkten. Vi anser att denna straffskärpningsregel är alldeles för hård. Vi menar också att det frihetsstraff som från början framstår som mycket långvarigt verkligen är ägnat att inge den dömde en känsla av hopplöshet när det gäller hans framtid, och det kan motverka en utveckling till det bättre, göra den dömde brutalare och därmed också öka farorna för både kriminalvårdens personal och samhället i stort. Det framstår därför inte som någon nackdel att ett långvarigt straff generellt förkortas genom villkorlig frigivning. Vi menar alltså att vi har rätt att resa invändningar mot den ganska dramatiska straffskärpning som föreslås i propositionen och som utskottsmajoriteten har accepterat. Vi tror att denna regel, om den går igenom, kan leda till en inte önskad förhöjning av den allmänna straffnivån. Vi anser att vi icke i propositionen och inte i den mycket kortfattade departementspromemoria som föregick propositionen har fått någon garanti för att straffnivån inte sakta höjs, och därför anser vi att denna regel icke bör införas. Med detta ber jag, herr talman, att få yrka bifall till den reservation som är fogad vid mom. 3 i utskottets betänkande nr 25.

Herr talman! Vpk har i en motion med anledning av regeringens proposition om interneringsstraffets avskaffande ställt förslag om att den särskilda straffskärpningsregeln inte skall återinföras. Departementspromemorian, som regeringen bygger sin proposition på, hade föreslagit en sådan straffskärpningsregel vid återfallsbrott och satt den tilltvå år. Regeringen skärper för sin del denna regel och föreslår fyra år som straffskärpning vid återfallsbrott. Det innebär att när riksdagsmajoriteten nu kommer att fatta beslut om denna regel, så kommer man alltså att ta det beslutet utan att förslaget har remissbehandlats i den utformning det har nu. Som vi skriver i motionen, är vi mycket tveksamma till att återinföra en sådan regel. Den har ett syfte enbart som ytterligare bestraffning. Man skall ju inte, när straffet bestäms, göra någon som helst bedömning om riskerna för ytterligare återfall, och därmed är det inte fråga om en straffskärpning av det skälet. Det är heller inte troligt att ytterligare påföljd skulle kunna fungera i preventivt syfte och verka avskräckande, eftersom påföljden redan från början är mycket lång. Det innebär inte heller att man underlättar rehabiliteringen av den intagne. Tvärtom så uttalar justitieministern i propositionen om 14 dagars fängelse att frihetsstraffen har övervägande negativa effekter för dem som straffas. Det finns alltså inte några kriminalpolitiska skäl för att återinföra denna regel. Skälet är kort och gott, som sägs i propositionen, att man inte vill riskera en allmän sänkning av strafftiden när man nu tar bort internerings straffet. Det är enligt vår mening inte ett tillräckligt skäl för att återinföra Nr 108 denna regel. I stället får man ju med detta förslag en risk för en allmän skärpning av strafftiderna. Nu har utskottet i sina skrivningar poängterat att detta skall bli en regel som endast kommer att tillämpas i mycket sällsynta fall. Frågan är då om det över huvud taget är nödvändigt att nu införa denna regel, särskilt om man — som utskottet också gör — sätter den i samband med bl.a. reglerna om villkorlig frigivning. Dessa, liksom straffskalorna i stort, är ju föremål för översyn av fängelsestraffkommittén. Om man över huvud taget skulle återinföra straffskärpningsregeln, så borde man enligt vår mening — det har vi också skrivit i motionen — först ha låtit denna utredning pröva frågan. Det föreligger nu en reservation till detta betänkande, där förslaget om återinförande av straffskärpningsregeln avvisas. Reservationen innebär bifall till huvudkravet i vår motion, nämligen att man inte skall införa denna straffskärpningsregel nu, och den reservationen tillfredsställer naturligtvis oss motionärer. Jag vill därför avslutningsvis, herr talman, yrka bifall till reservationen som är fogad till justitieutskottets betänkande.

Herr talman! Jag skall lämna några kommentarer och — hoppas jag — upplysande förklaringar till den ståndpunkt som majoriteten i utskottet har intagit vad gäller denna straffskärpningsregel, som socialdemokraterna i utskottet har reserverat sig mot. Lisa Mattson talade om en dramatisk straffskärpning. Jag vill då framhålla att själva ordet straffskärpningsregel kan inbjuda just till den tolkningen att det här handlar om en verklig ökning av strafftiderna. Av Lisa Mattsons anförande fick jag intrycket att det rör sig om fyra års påbackning. Det är nu inte fallet. När interneringspåföljden nu avskaffas, något som vi alla varit överens om bör ske, måste man överväga om detta kan ske med bibehållande fullt ut av nuvarande ordning i övrigt. Det visar sig vid ett sådant övervägande att avskaffande av interneringspåföljden utan ändringar i övrigt kan leda till en verklig lindring av samhällets reaktioner mot den allra grövsta brottsligheten. Om nämligen interneringspåföljden avskaffas och kriminalvårdsnämndens nuvarande praxis i fråga om villkorlig frigivning slår igenom, blir den verkliga straffverkställighetstiden för-den typ av förbrytelser som det nu handlar om kortare än vad som hittills har gällt. Vid internering avtjänas däremot hela den fastställda minsta tiden i anstalt. Enligt den ordning som f.n. gäller blir alltså vid tidsbestämt fängelsestraff den faktiska tiden för verkställighet i anstalt kortare än vid en dom till internering på samma tid som det ådömda fängelsestraffet avser. Trots den ändring i reglerna om villkorlig frigivning som utskottet nu har tillstyrkt kommer de faktiska verkställighetstiderna vid dom till fängelse inte att kunna motsvara vad som f. n. kan förekomma vid dom till internering 25 med mycket lång minsta tid. Den effekten torde ingen — inte heller reservanterna, såvitt jag förstår — ha avsett. Reservanterna är nu i stället rädda för att regeln kan vara ägnad att leda till en icke önskad förhöjning av den allmänna straffnivån. Man säger också att garanti för att så inte sker saknas. Herr talman! Den rädslan är nog obefogad. Vidare finns det faktiskt i propositionen och utskottsbetänkandet garantier för att den allmänna straffnivån inte höjs. Jag vill bara kort peka på dessa garantier. För det första gäller straffskärpningsregeln endast vid återfall i brott. För det andra skall på det första brottet ha följt en fängelsedom på lägst två år, och återfallet skall avse brott som är belagt med mer än sex års fängelse. Det rör sig här om återfall i brott av synnerligen allvarlig beskaffenhet. För att belysa just den frågan räcker det med att framhålla att återfall som avser t.o.m. grov stöld eller enkelt rån inte skall kvalificera för denna straffskärpning. Regeln kan däremot bli tillämplig när det nya brottet är mord, dråp, grov misshandel, våldtäkt, grovt rån och mordbrand, liksom vid återfall i grovt narkotikabrott. För det tredje gäller att regeln skall vara fakultativ, dvs. domstolarna åläggs inte någon skyldighet att tillämpa bestämmelsen, om den straffskala som är föreskriven för det aktuella brottet är tillräckligt vid för att hänsyn skall kunna tas till återfallsbrottets svårighetsgrad utan att straffskärpningsregeln behöver tillämpas. Av vad jag nu sagt framgår att denna regel endast kommer att bli tillämplig på ett fåtal personer, som har gjort sig skyldiga till återfall i mycket grov brottslighet, och att syftet med regeln är att sådana förbrytelser när nu interneringsstraffet avskaffas inte kommer att få väsentligt kortare faktiska strafftider än om vi haft interneringsstraffet kvar. Det är just dessa personer samhället måste skydda sig mot — våra svåraste och farligaste förbrytare. Det rör sig i praktiken kanske om 15 eller 20 personer. Jag har svårt att tro att det är detta reservanterna vill uppnå, men den risken finns om deras förslag skulle vinna bifall. Skälet till att vi vill avskaffa interneringsstraffet — och om detta är vi överens; jag delar Lisa Mattsons uppfattning på den punkten — är att på alla brott skall följa en förutsebar påföljd. Det kravet uppfylls med den här straffskärpningsregeln. Förutsebarhet och konsekvens i strafflagstiftningen är viktiga hörnstenar i vårt rättssamhälle, och därför är den tidsobestämda interneringspåföljden olämplig i vårt straffsystem. Herr talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till justitieutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag noterar med intresse att Björn Körlof inte alls tagit upp någon diskussion om det brott mot 1975 års kriminalpolitiska principer som förslaget om straffskärpning innebär. Jag påpekade i mitt anförande att fyra år kan läggas till det högsta straff som kan följa på brottet. Det kan följaktligen leda till en strafftid på 16 år, Nr 108 vilket jag och mina medreservanter anser vara helt orimligt. Vi hävdar att Onsdagen den straffvärdet för olika brott skall komma till uttryck i straffskalorna och att det 4 april 1981 inte bör göras beroende av utanförliggande omständigheter.
Herr talman! Jag vill bara erinra Lisa Mattson om att problemet uppstår när vi avskaffar interneringspåföljden och inte vidtar några åtgärder med hänsyn till den praxis som kriminalvårdsnämnden har när det gäller frigivning. Skulle frigivningspraxis tillämpas fullt ut, kommer den faktiska straffverkställighetstiden för just de mycket svåra förbrytelser jag talat om att bli kortare än i dag då vi har interneringspåföljden. Det är just denna effekt vi vill förhindra genom den här straffskärpningsregeln. Någon annan effekt är vi inte ute efter. Det framgår mycket tydligt både av propositionen och av utskottsbetänkandet.
Herr talman! Jag noterar att det inte bara är vi reservanter som hyser uppfattningen attydet kan finnas stor risk för att vi får strängare domar i framtiden. Lagrådet var icke enigt. Ett av justitieråden har just pekat på de risker han ser med de påföljder som förordas i propositionen, nämligen straffskärpning och begränsning av den villkorliga frigivningen. Även om detta bara kommer att inträffa i undantagsfall, tycker vi ändå att det är en princip som man inte utan vidare kan acceptera.
Herr talman! Men Lisa Mattson måste ta hänsyn till dessa i och för sig fåtaliga undantagsfall. Det handlar här om förbrytelser av mycket allvarlig och grov beskaffenhet. Jag har svårt att förstå att reservanterna vill att dessa mycket få människor som gjort sig skyldiga till mycket grova brott skall uppnå en strafflindring när vi nu avskaffar interneringspåföljden. Även om det handlar om ett litet antal människor måste vi ändå se till att den faktiska straffverkställighetstiden för dem blir densamma. Kravet på förutsebarhet och konsekvens har vi ju ändå kvar; det uppnår vi med avskaffandet av interneringspåföljden i kombination med denna straffskärpningsregel.

Herr talman! I det betänkande som vi nu behandlar föreslås bl.a. att lägsta straff för grovt narkotikabrott och för varusmuggling avseende narkotika skall höjas från ett års till två års fängelse. Lilly Bergander och jag har i vår motion pekat på vissa risker i samband med den här straffskärpningen. Jag vill från början klart säga ifrån att vi motionärer inte ömmar för de cyniska 2 och samvetslösa narkotikahandlare som själva ofta inte är missbrukare utan som enbart för att tjäna pengar bedriver-sin avskyvärda hantering. Vi har därför inte motsatt oss den föreslagna straffskärpningen. För resten gäller väl för dessa kategorier av grovt narkotikabrott redan nu strafftider som ligger betydligt över två år. Däremot kan verkningarna av straffet för vissa narkotikabrottslingar vara litet svåra att förutse. När man läser propositionen får man inte riktigt klarhet i vilka typer av grovt narkotikabrott som f. n. föranleder straff på ett år eller något däröver. Erfarenheterna visar emellertid att dessa strafftider ganska ofta tillämpas när det gäller ungdomar eller andra som för att få pengar till den narkotika de själva förbrukar inte sällan tvingas sälja narkotika i rätt små kvantiteter men vid flera tillfällen. På det sättet blir det sammanlagt en sådan mängd narkotika att verksamheten med nuvarande praxis bedöms som grovt narkotikabrott. För en del av dessa unga missbrukare skulle det säkerligen vara ytterst olyckligt att drabbas av längre strafftider än som f. n. tillämpas. Det skulle kanske omintetgöra en möjlighet för dessa till rehabilitering. I betänkandet har problemet tagits upp, och utskottet anser sig kunna förutsätta att en höjning av minimistraffet jämte ändringar av kriterierna för vad som är att anses som grovt brott kommer att leda till att gränsen mellan normalbrott och grovt brott förskjuts. Bl. a. kommer därmed åtskilliga av de gärningstyper som f. n. bedöms som grova brott i fortsättningen att bedömas som normalbrott. Också lagrådet har i sitt yttrande berört problemet. Det sägs att mängden av narkotika fortfarande kan få för stor betydelse vid bedömningen av om ett brott skall anses vara grovt. En av lagrådets ledamöter, justitierådet Vängby, anför bl.a.: ”Jag hyser allvarliga farhågor för att domstolarna också i fortsättningen kommer att lägga avgörande vikt vid mängdrekvisitet och därvid dra gränserna på samma sätt som hittills. I så fall kommer höjningen av minimistraffet att leda till en genomsnittlig straffskärpning för brott som nu föranleder ett års fängelse eller något däröver.

Herr talman! Övriga yrkanden i vår motion har föranlett en reservation, och därvidlag har Lisa Mattson redovisat våra synpunkter. Jag vill till slut yrka bifall till den reservationen.

Herr talman! Det är något häpnadsväckande att man kan föra en sådan här debatt bara med användande av brottsrubriceringar, strafftider och sådant, utan att det klart anges vilken grupp människor det här gäller. Den grova narkotikabrottsligheten är ju vår tids värsta gissel, kanske tidernas värsta. Nr 108 Det är fråga om personer som hänsynslöst och cyniskt säljer död till mängder av unga människor. De som sysslar med de här frågorna på närplanet uttrycker sig alltid annorlunda än vad som sker i annan debatt. Jag måste få citera kriminalinspektör Lars Egon Johansson vid den Interneringspåföljbrottsförebyggande enheten i Malmö. Han säger: dens avskaffande ”Dessa storgangsters som skjuter skarpt mitt på gator och torg och helst Och straffet för mot polis, med risk för att träffa vem som helst, görs ofta till hjältar i tidningar. Man tycker synd om dem. ——-- De ska återanpassas till samhället. Men vem bryr sig om alla de människor de skadar i sin framfart? Vem bryr sig om bankkassörskorna med mardrömmar och de skottskadade poliserna eller de nerskjutnas anhöriga? Och vem bryr sig om de tusentals unga människor som blir knarkmissbrukare och dör i 20-årsåldern, därför att samvetslösa människor som t.ex. ledaren för Sandhamns-ligan inser att det går finfint att tjäna miljoner på knark? Blir de gripna får de fyra eller fem års fängelse. Och sedan är de fria efter två år. Och den förmögenhet de skaffat sig på knark har de skyddat genom att skriva över äganderätten på sin hustru eller på sina barn.” Enhetens chef, Nils-Håkan Håkansson, fyller på med konstaterandet att ”vi vårdar miljonärer”. Det är den här gruppen det gäller. Kraven på straffskärpning grundar sig naturligtvis inte på att man hyllar någon vedergällningsteori utan på att man anser att det är väldigt viktigt att skydda medborgarna i vårt land. Visst vet vi att frihetsberövande straff inte har någon större rehabiliterande verkan. Villkorlig frigivning har ju också alltmer blivit praxis. Den i lag stadgade föreskriften att två tredjedelar av strafftiden skall ha avtjänats före villkorlig frigivning har förändrats så, att i motsvarande fall halvtidsfrigivning kan ske. Propositionen anger emellertid att kriminalvårdsnämnden skall vara återhållsam härmed när det gäller de grova narkotikabrottslingarna, för att därmed ge ett rimligt samhällsskydd. Man måste dock inse, herr talman, att narkotikabrott har en alldeles särskild beskaffenhet, som skiljer sig från vad som gäller vid annan grov brottslighet. En knarklangare har många liv på sitt samvete. Han vet inte själv hur många — det brukar mördare annars veta. Han handlar kallt med liv och död. De flesta upphör inte med sin verksamhet ens innanför fängelsemurarna. Jag menar att en särbehandling av dessa är väl motiverad, dels därför att det är fråga om en ovanligt cynisk brottslighet, dels därför att vi måste skydda medborgarna. Jag fattar inte att man över huvud taget överväger villkorlig frigivning redan när halva strafftiden har förlupit. Detsamma gäller om korttidspermissionerna. Visst är det gott och väl att man ökar minimistrafftiden från ett till två år och att en straffskärpningsregel införs. Det talas dock i detta sammanhang om ”återfall” — man skriver ”i händelse av återfall”. När det gäller det här aktuella klientelet är det dock inte fråga om återfall, utan om fall, från början till änden. Jag vill se exempel på fall som man har lyckats rehabilitera och få 29 att återgå till ett socialt sammanhang. Jag får nog instämma med riksåklagaren att det vore bättre att avskaffa den villkorliga frigivningen helt. Därmed skulle vi få ett bättre samhällsskydd mot denna farsot som dräper så många av våra ungdomar. Jag vet väl att det skall till ett socialt åtgärdsprogram för att tackla narkotikamissbruket, men de kriminalpolitiska insatserna är en integrerad del i kampen mot narkotikan. Och kraftfullare kriminalpolitiska insatser skulle avsevärt krympa problemen. Man räknar med att 90 96 av tillgreppsbrotten i bostäder, butiker och kontor har samband med narkotikamissbruk. De arma missbrukarna måste, som vi vet, skaffa pengar för att kunna finansiera sitt dyrbara missbruk, och även om de vill stiga av båten utsätts de ofta för utpressning och mordhot. Därför måste de fortsätta. Det finns i vart fall hundratalet grossistknarklangare i det här landet. Om dessa på ett betryggande sätt förvarades i fångsvårdsanstalt under tio år, utan permissioner, skulle tillgreppsbrotten under tiden avsevärt minska. Vi skulle få ett mindre kriminaliserat samhälle. Man får hoppas att fängelsestraffkommittén ser vad som sker. Den har ju möjlighet att föreslå den villkorliga frigivningens vara eller inte vara. Vi har i en motion, 892, föreslagit en del åtgärder när det gäller påföljden för dessa grova narkotikabrott. Vi begär att hela strafftiden skall avtjänas, att permissioner skall ges endast vid anhörigs sjukdom och död, att restriktivitet skall iakttas vad gäller besök, att censur skall tillämpas för telefonsamtal och brev. Vi anser att utlänningar — som tyvärr ofta förekommer i dessa sammanhang -— bör utvisas efter avtjänat straff. Jag vill än en gång erinra om, herr talman, att detta inte är ett vedergällningsprogram, utan det är ett nödvändigt skydd för den unga generationen. De som begår grova narkotikabrott är också undantagslöst inblandade i annan grov brottslighet såsom prostitution och organiserad ekonomisk brottslighet med alla dess svarta affärer. Vi har inte fått gehör för våra synpunkter, men jag är övertygad om att framtiden kommer att ge oss rätt. Vi har en liberal brottslagstiftning, och det bekräftar också den här propositionen. Det kan kanske tyckas vara en from fjäder i hatten, men man frågar sig vem som tjänar och förlorar på affären. Herr talman! Jag har inget yrkande, utan jag får nöja mig med de marginella förbättringar som propositionen föreslår.

Herr talman! Jag har i motion 883 aktualiserat att påföljden av narkotikaförseelser bör vara böter eller fängelse i högst ett år och att påföljden böter bör slopas ur påföljdsskalan för normalbrott. När jag läser utskottets betänkande konstaterar jag att utskottet säger att varje olovligt innehav av narkotika — hur obetydligt det än må vara — är straffbart i sig och faller under narkotikastrafflagens bestämmelser. Utskottet synes dock ställa sig tveksamt till tanken att genomföra en generell straffskärpning. Som jag ser det ansluter sig utskottet ändock i stora delar till motionens allmänna syfte men finner med hänsyn till sitt tidigare ställningstagande att det inte nu kan vara påkallat att införa en sådan strängare bedömning som jag har föreslagit. Från de utgångspunkterna avstyrker utskottet motionsyrkandet. Nu är det ju så att riksåklagaren i cirkulär 1980 skärpte praxis för åtalsunderlåtelse. De mängder narkotika för vilka åtalsunderlåtelse kan beviljas är då mycket små. Åtal väcks också numera i väsentligt större utsträckning, och i och med att påföljden för narkotikaförseelse oftast blir böter, så blir den inte särskilt kännbar för langaren. Många av de människor som ägnar sig åt narkotikahantering torde också regelmässigt räkna med risken att de blir ådömda ett visst bötesbelopp. Det är mot denna bakgrund som jag har velat aktualisera frågan motionsledes och få den prövad. För att ge polisen bättre möjligheter att varaktigt komma till rätta med gatumarknaden, som jag brukar kalla den lilla marknaden, bör påföljderna för narkotikaförseelse ändras till böter eller fängelse i högst ett år. I konsekvens härmed menar jag att bötesstraff skall strykas ur påföljden för normalbrottet i enlighet med 1 § narkotikastrafflagen. För en sådan ändring talar, synes det mig, flera omständigheter. För det första får polisen ökade möjligheter att ingripa mot den lilla marknaden, som vi kan se på plattan här vid Sergels torg varje dag. Genom att fängelse skulle ingå i påföljdsskalan skulle också möjligheter öppnas för myndigheterna att göra husrannsakan för att utröna om den misstänkte bedriver systematisk langningsverksamhet. Särskilt när det gäller upprepade gripanden för olaga innehav av narkotika skulle samhället på detta sätt få ökade möjligheter att begränsa narkotikatillförseln på allmänna platser. Erfarenheten från andra länder tyder på att en systematisk bearbetning just av den lilla marknaden ger en allmänpreventiv effekt och minskar nyrekryteringen av missbrukare, vilket ju också är målet för vår lagstiftning. Tillflödet av pengar till narkotikasyndikaten skulle därmed minska. För det andra får myndigheterna möjligheter att göra mer omfattande personundersökningar och utröna den misstänktes förhållande till samhället. Med sådana personundersökningar som grund skulle det bli möjligt för de verkställande organen att skilja mellan de missbrukare som innehar narkotikan för eget bruk och för vilka böter eller villkorlig dom kan vara en lämplig påföljd och de misstänkta som verkligen är gatulangare.

Jag hade utgått från att min motion skulle tillstyrkas av utskottet och att utskottet därmed också skulle svara för lagtexten. I och med att utskottet har avstyrkt motionen saknas lagtext, och det gör att jag inte kan yrka bifall till motionen utan jag får nöja mig med denna markering. Med all sannolikhet får jag anledning att återkomma vid senare tillfälle.

Herr talman! När det gäller att komma till rätta med Sveriges nuvarande narkotikaproblem måste man inte bara se över de socialpolitiska målen och medlen utan även granska om nu gällande eller planerad lagstiftning för att bekämpa langning och användning av narkotika är ändamålsenlig. För ett år sedan utfärdade riksåklagaren ett cirkulär som kraftigt begränsade åklagarnas möjligheter att meddela åtalsunderlåtelse. Detta har lett till att antalet anmälda narkotikabrott i det närmaste fördubblats, men tyvärr innebär det i sin tur bara att flertalet döms till böter som de i praktiken nästan aldrig varken kan eller vill betala. Möjligen kan bötesstraffet bli en varningssignal för ungdomar som mer eller mindre av en tillfällighet gör sig skyldiga till lindrigt narkotikabrott, så att de aktar sig för att gå vidare på den ”banan”. Men för flertalet är bötesstraffet dess värre en helt verkningslös påföljd, främst därför att de vanligen tvingas finansiera sitt missbruk genom brott. De har alltså som regel inga inkomster att betala böterna med. Om domstolen däremot hade möjlighet att i större utsträckning utdöma fängelse för narkotikabrott, hade den också större möjlighet att variera påföljden efter den dömdes individuella situation. Domstolen kunde då ersätta fängelsestraff med villkorlig dom, med skyddstillsyn, psykiatrisk vård eller vård enligt nykterhetsvårdseller barnavårdslagen. Den som har dömts villkorligt eller till skyddstillsyn har ju en viss press på sig att sköta sig de närmaste två å tre åren efter domen. Enligt min uppfattning vore det lämpligast att försöka begränsa missbruk och langning just genom att minska möjligheterna att utdöma böter vid narkotikabrott, men för detta krävs en lagändring, och den har tyvärr inte utskottet velat medverka till. Utskottet har i stället yrkat avslag på min motion 1980/81:423. För brottet grovt spridande av gift och smitta utdöms med gällande lag fängelse i fyra till tio år eller på livstid. När man sprider gift och smitta ger det iregelinga ekonomiska fördelar för vederbörande. Narkotikalangningen ger däremot enorma vinster. Mot den bakgrunden framstår narkotikahanteringen i dag, även med det nu framlagda förslaget till skärpningar, som en straffrättsligt gynnad form av grovt spridande av gift eller smitta. För faktum är ju att narkotika också är en form av gift och smitta. Anledningen torde vara att man tyvärr alltför länge betraktat cannabispreparaten såsom relativt harmlösa. Men i dag har ju forskarna fastslagit de mycket allvarliga verkningar som dessa har på mental och fysisk hälsa. Det finns därför stor anledning att ändra straffskalan för narkotikabrott till fängelse och för narkotikaförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader. Men som jag redan sagt, har utskottet tyvärr inte delat min uppfattning, varför motionen avstyrkts. Herr talman! Att frondera mot ett enigt utskott är ju meningslöst, varför jag avstår. Jag hoppas dock att berörda myndigheter uppmärksamt följer utvecklingen. Om den skulle bli sådan som jag befarar, räknar jag med att regeringen snabbt förelägger riksdagen förslag till lämpliga lagändringar.

Herr talman! Det är illa ställt med beredskapslagringen av sjukvårdsmateriel. Den saken har bl.a. 1978 års försvarskommitté konstaterat. I ett delbetänkande om säkerhetspolitiken och totalförsvaret säger kommittén bl.a.: ”Hälsooch sjukvården har f. n. en mycket låg lagerhållning vid de platser där förbrukningen sker. Denna kan, bl.a. beroende på omsättningstakt, variera mellan ca två veckor och tre månader för normal fredsverksamhet. Redan en oljekris, som indirekt drabbar plaster och andra petrokemikalier, kan medföra allvarliga svårigheter för sjukvårdens försörjning med förbrukningsmateriel. I en krigssituation blir behoven och därmed svårigheterna ännu större. Enligt kommitténs mening är den f. n. viktigaste åtgärden för att säkerställa sjukvårdens funktion i kriser och krig att förbättra försörjningsberedskapen i fråga om sjukvårdsmateriel av förbrukningskaraktär. Det är otillfredsställande att ännu ingen reell förbättring kommit till stånd.” Dessa synpunkter verifierades vid den hearing som försvarsutskottet hade med berörda myndigheter. Sverige har så länge levt i fred att det är svårt, för att inte säga omöjligt, för oss att tänka oss in i en krigssituation. Men i en värld där allting kan hända måste vi också se om vår beredskap i detta avseende. Det är den slutsats som de socialdemokratiska reservanterna dragit av vår dåliga beredskapssituation. Och den är dålig. Därom finns mängder av vittnesbörd. Trots att regeringen är väl medveten om de stora bristerna i fråga om beredskapslagringen gör man ingenting. I varje fall handlar man mycket saktfärdigt. Man tycks resonera som så: Vi har klarat oss så länge att det inte är någon brådska med att lösa frågan om försörjningen av sjukvårdsmateriel. År 1979 uppdrogs åt statens förhandlingsnämnd att förhandla om sjukvårdshuvudmännens medverkan i hälsooch sjukvårdens beredskapsfrågor. En uppgörelse träffades med Landstingsförbundet. Buffertlagring skulle ske hos vissa landsting. Men kostnadsramen för detta inskränktes till 8 milj.kr. Vad är 8 milj.kr., när behoven uppgår till närmare 520 milj.kr. enligt 1979 års prisnivå för att täcka behoven under en tolv månaders avspärrningsperiod? Ien motion har vi föreslagit att ytterligare 15 milj.kr. utöver dessa 8 milj.kr. skulle anvisas i årets budget för upphandling av produkter för vilka läget är kritiskt. Observera att detta är ett minimikrav för att över huvud taget något skall ske. Nästa år måste riksdagen besluta om ytterligare anslag när det gäller förbrukningsmateriel för sjukvården. Snara åtgärder måste till. Vi anser vidare att regeringen bör göra en preliminär utvärdering av försöksverksamheten, redan innan den har pågått ett år. I vår reservation till utskottets betänkande har vi också understrukit angelägenheten av att man överväger former för att ersätta engångsmateriel med annan materiel och möjligheterna att använda engångsmaterielen mer än en gång. Vi understryker också att ersättning av engångsmateriel bör övervägas även för fredsbruk. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till den till utskottets betänkande fogade reservationen av de socialdemokratiska ledamöterna.